Herr talman! Sven-Erik Nordin uppehåller sig vid skinnfällar och lutfisk. Det vore kanske mer välbetänkt att uppehålla sig vid sakfrågorna. Han upprepade ånyo att propositionen innebär att man slår vakt om de svagaste tidningarna. I klartext innebär detta att man ger miljoner till moderaternas huvudorgan, något som vi inte motsatt oss i och för sig, men samtidigt från borgerligt håll förvägrar den radikala pressen de 675 000 kr. som dagspresskommittén en gång föreslog och som Sven-Erik Nordin då var med på. I dag har han frångått detta. Det, herr talman, är vad man på den kanten kallar att slå vakt om de svagaste tidningarna. Jag vidhåller att så inte är fallet. Det är i stället fråga om direkt politiska motiv och hänsyn som har tagits här.
Herr talman! Olle Svensson kan vara lugn. Jag har inte glidit. Jag och centern står kvar bakom den presspolitiska målsättning som har präglat presstödet under 1970-talet och som kommer att gälla under 1980-talet också. Men jag måste påpeka att jag inte har lika många miljoner att spendera. som Olle Svensson har. Det är skillnaden oss emellan. Det är möjligt att den tiden kommer när också Olle Svensson får denna insikt. Eva Hjelmström måste bestämma sig. Är det nödvändigt att tala om att det har betydelse hur det står till i statskassan när det gäller att bestämma de statliga bidragen? Men det är hennes val att ta ställning till det. Sedan kan jag ge en kort upplysning. Det är faktiskt så att även fådagarstidningarna, såvitt de har hushållstäckning under 20 96, får en uppräkning enligt denna regeringsproposition och detta utskottsbetänkande. Det kan Eva Hjelmström själv läsa innantill.

Herr talman! I likhet med de övriga talarna skall jag inte ägna mig åt någon heltäckande granskning av presstödet. Det finns betydande brister i det stödsystem vi nu har, men det är bra att vi har ett stödsystem som skapar garantier för mångfald och förvandlar den formella yttrandefriheten till en reell möjlighet för olika ståndpunkter och verklighetsbilder att komma till uttryck. I morgon är det första maj. Många av vännerna här i kammaren kommer att stå på olika tribuner och hålla tal. Jag är övertygad om att de kommer att tala om de svaga statsfinanserna och det stora budgetunderskottet. Om man anser att detta är för stort — och det gör vi alla — måste man också vara med och försöka hålla utgiftsutvecklingen i schack. Då måste man delta i ansträngningarna att spara och hålla igen. På denna punkt brister det mycket ofta i socialdemokraternas intresse. Vi möter oavbrutet socialdemokratiska överbud i olika sammanhang. Och det är symtomatiskt att det sista beslut som socialdemokraterna kommer att vara med om att fatta före förstamajtalen rör ytterligare ett överbud. Regeringen aviserade i höstas att den avsåg att genomföra besparingar med 30 miljoner i dagspresstödet och med femton miljoner i organisationspresstödet. Efter mycket noggranna överväganden kom regeringen fram till att det, med tanke på det svaga ekonomiska resultatet i fjol inom dagspressen, var omöjligt att genomföra den första punkten. I stället föreslås nu en viss höjning av dagspresstödet. Socialdemokraterna har, liksom regeringen, sagt att ett av problemen när det gäller statsutgifternas utveckling är det förhållandet att så många utgifter är automatiskt bundna. Vi har en besvärande automatik, som inskränker den politiska handlingsfriheten. I februari röstade alla socialdemokrater här i kammaren på en till finansutskottets betänkande över finansplanen fogad socialdemokratisk reservation, som gick ut på att vi nu måste försöka avveckla indexeringarna i de statliga utgifterna. Därför hade vi knappast väntat oss att socialdemokraterna skulle fortsätta att föreslå införande av nya indexeringar, men här sker just detta. Olle Svensson, som i februari uttalade sig för att indexeringarna skulle avvecklas, vill nu införa en ny indexering. Det är konsekvent och riktigt att försöka undvika att skapa nya bindningar i de offentliga utgifterna, när själva kampen för bättre statsfinanser måste föras så, att vi försöker avveckla de bindningar som finns. I stödet till organisationstidskrifterna föreslås en minskning med 15 milj.kr. Jag vill gärna påminna om att det stödet infördes på förslag av Jan-Erik Wikström. Det fanns inte under den socialdemokratiska regeringsperioden. Det är ett värdefullt stöd, som bidrar till att öka mångfalden och fördjupa demokratin. När vi nu behöver spara och strama åt över hela linjen, har vi försökt att finna den inskränkning som här skulle göra minst skada. Vi har då tyckt det vara rimligt att i första hand minska stödet till de starkaste tidskrifterna, de tidskrifter som får de största beloppen. Det är självklart att det får negativa effekter för de berörda tidskrifterna, men jag tror ändå att de effekterna är rimliga i det statsfinansiella läge vi befinner oss i. Låt mig ta två exempel för att illustrera detta. Tidningarna Vi Bilägare och Metallarbetaren är säkert utmärkta journalistiska produkter, men man kan ändå ställa frågan till socialdemokraterna: Är det verkligen rimligt att vi i dagens ansträngda läge använder flera miljoner av skattebetalarnas pengar för att stödja utgivningen av Vi Bilägare? Har denna tidskrift en sådan betydelse för demokratin i Sverige, för mångfalden och för debatten att det motiverar ett mycket stort organisationspresstöd? Man kan också ställa frågan beträffande Metallarbetaren. Det är en utmärkt tidning, som utkommer med 41 nummer om året. Det är mycket fler nummer än de flesta förbundstidskrifter utkommer med.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

Herr talman! Utskottsmajoritetens skrivning i detta betänkande speglar förmodligen väl intresset för stödet till organisationstidskrifterna. Majoriteten har på drygt fyra rader gjort konstaterandet, att visst kan besparingar också göras på presstödsområdet. Att denna besparing särskilt drabbar fackföreningspressen är säkert inget som oroar majoriteten. Borgarna brukar när de har möjlighet inte missa att ge fackföreningsrörelsen ett tjuvnyp. Det bör ha slagit majoriteten att detta borde vara det sämsta området att visa sin ovilja mot facket på. Konsekvenserna av detta förslag är faktiskt rätt orimliga. Prisökningarna på porto, papper och tryckeritjänster har varit och är stora — detta inte minst på grund av den ekonomiska politik som regeringen är ansvarig för. Av de 15 miljoner som enligt majoriteten skall sparas drabbas LO förbundens tidningar med 7 miljoner. SIF-tidningen får ett 325 000 kr. lägre stöd. Jag konstaterar att regeringspartierna har straffat 75 70 av LO-förbundens tidningsutgivning. Det är något över 400 organisationstidningar som får presstöd, men det är bara 13 som får bära förlusten enligt detta förslag. Man kan inte komma ifrån misstanken att sparförslaget är konstruerat för att de tidningar som drabbas också är de som skall drabbas. Presstödet borde knappast vara det som skall drabbas av neddragningar. Vi har i detta land inte en för mångfasetterad press, utan tvärtom. Då beslutet om stödet till tidskrifterna fattades av riksdagen 1977 framhöll regeringen att det framför allt är organisationspressen som har betydelse i opinionsbildningen för informationen i samhällsfrågor. Man såg organisationstidningarna som en garanti för en allsidig och mångskiftande samhällsdebatt. Folkrörelsernas tidskrifter kan ofta gå djupare in i olika frågor än andra massmedier, sade man. Jag skall göra några kommentarer till statsrådets argument för att vissa organisationer skall drabbas av den s.k. besparingen. I budgetpropositionen står det: ”Det är angeläget att en sådan besparing inte drabbar tidskrifter som för sin existens är beroende av det utgående stödet. En reduktion bör därför i första hand omfatta stödet till tidskrifter som utges av stora och ekonomiskt starka organisationer och då gälla de tidskrifter som har stora upplagor och utges med hög frekvens. Trots att reduktionen i första hand avser angivna tidskrifter kan effekterna vara svåra att överblicka.” Det är häpnadsväckande, herr talman, att ett statsråd förelägger riksdagen förslag som han inte kan överblicka. Att ett folkpartistiskt statsråd skall kunna något om fackföreningsrörelsen är inte att vänta. Men att på detta sätt visa sin okunnighet borde vara genant. Han talar om ”stora och ekonomiskt starka organisationer”. Sakförhållandet är att medlemmarna betalar alla kostnader som de fackliga organisationerna har. Att en organisation har många medlemmar betyder inte att organisationen, som det står i propositionen, är ekonomiskt stark. Hur bräcklig ekonomin i själva verket är visar förra årets konflikt. När SAF stängde arbetsplatserna flöt det ut stora summor i konfliktersättning. Regeringen har med denna proposition inte fört över kostnader på några organisationer, utan kostnaderna har lagts på i många fall lågavlönade medlemmar i de organisationer som i propositionen kallas stora och ekonomiskt starka.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

Herr talman! Av Lars Ulanders anförande kunde man få intrycket att den press som mest drabbas av regeringens förslag är den fackliga pressen, men så ärinte fallet. Den press som mest drabbas är den liberala pressen. Det blir en ganska markant neddragning av samdistributionsrabatten, en rabatt som gynnar tidningarna i förhållande till deras upplaga. Vad som sker genom det förslag som regeringen lagt fram är att det blir en betydande omfördelning av dagspresstödet, från inte minst liberala stora dagstidningar, såsom Dagens Nyheter, till tidningar som har en lägre hushållstäckning och som är ekonomiskt svagare.
Herr talman! Det jag talade om var organisationspressen. När det gäller den är det helt klart att regeringen nu plockar bort bidrag på 7 milj.kr. från LO-kollektivet. Även en del tidskrifter utanför detta drabbas — jag tycker t.ex. att det är en klåfingrighet att man ger sig på SIF-tidningen och tar bort 325 000 kr. Klart är, Daniel Tarschys, att detta innebär en smäll mot den fria pressen och den fria opinionsbildningen. Jag är ledsen att behöva säga, att efter den debatt man har fört i den här frågan i dag verkar det faktiskt som om den regering som landet har — om den nu finns kvar — har gått in för att straffa just LO-förbunden och deras tidningsutgivning.
Herr talman! För det första talar vi om ett organisationstidskriftsstöd som icke fanns under den socialdemokratiska regeringstiden utan som har införts på förslag av Jan-Erik Wikström. För det andra är det inte klåfingrighet att maximera stödet till varje tidskrift till I milj.kr. Man har inte gått och petat och sagt hur mycket den eller den tidningen bör få, utan man har infört en generell regel som innebär att högst 1 milj.kr. kan utgå till varje tidskrift. För det tredje måste man se på den totala bilden när det gäller den här propositionen och de förändringar som föreslås i presstödssystemet. Regeringens förslag innebär då att den press som främst kommer att drabbas är den liberala pressen. Hur man kan beskriva detta som en partiskhet från en liberal utbildningsoch kulturministers sida förstår jag inte.
Herr talman! Det skulle pryda Daniel Tarschys om han samtidigt berättade att grunden till det här stödet till organisationerna var en utredning, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen. Att det hela sedan verkställdes av Jan-Erik Wikström är riktigt, och det sade jag också i mitt inledningsanförande. sen m.m. Daniel Tarschys säger att det inte är fråga om klåfingrighet när regeringen maximerar stödet till 1 miljon, eftersom detta är en generell åtgärd. Jag förutsätter att den borgerliga majoriteten även i detta utskott är läskunnig och att den är på det klara med att om man nu bara får en statistik över hur många prenumeranter varje tidning har, så kan man naturligtvis lägga eller dra bort stöd där man själv tycker att det passar. Det är vad man har gjort i det här fallet.

Herr talman! Hörnstenar i mervärdeskattesystemet är principerna om konsumtionsoch konkurrensneutralitet. Mervärdeskatten skall, till skillnad mot en del av våra punktskatter, inte styra konsumtionen i riktning mot eller bort från vissa varor eller tjänster. De som erbjuder ett och samma slags varor eller tjänster skall konkurrera på lika villkor. Dessa principer upprätthålls i huvudsak över hela linjen, och lagstiftarna har under årens lopp slagit vakt om dem genom att anpassa beskattningens utformning därefter. De undantagsregler på varuoch tjänsteområdena som hittills visat sig ofrånkomliga och finns inskrivna i mervärdeskattelagen bryter i allmänhet inte mot principerna om konsumtionsoch konkurrensneutralitet. På ett enda, omfattande varuområde har så betydande avsteg gjorts från de allmänna reglerna att man frestas tala om en ren diskriminering. Det gäller de periodiska publikationerna, för vilka typ och periodicitet tillåts bestämma om skatt eller skattefrihet, utan hänsyn till den inbördes konkurrens om läsarna som uppenbarligen råder. Bilden är här ytterst komplex med en indelning av tryckalstren i sju kategorier, för vilka reglerna är utformade på olika sätt och har olika innebörd. Förhållandena är, med skattens nuvarande höjd, betänkliga även ur tryckfrihetsrättslig synpunkt. Ända sedan den allmänna omsättningsskattens tid i början av 1940-talet har dagspress — allmänna nyhetstidningar — undantagits från konsumtionsbeskattning. Endast en gång har detta undantag ifrågasatts, nämligen vid övergången från allmän varuskatt till mervärdeskatt 1968/69, och då närmast från rent skatteteknisk utgångspunkt. Skattefriheten som ett nödvändigt värn kring dagspressens roll i nyhetsförmedlingens och den fria opinionsbildningens tjänst torde numera allmänt uppfattas som en självklarhet och är ett enkelt och praktiskt sätt att ge ett generellt ekonomiskt stöd åt utgivningen, en grund som sedan kompletterats med mera speciellt inriktade och verksamma stödåtgärder. Värdet av skattefriheten i dagens läge torde kunna beräknas till över 300 milj.kr. om året. Skattefrihet, eller åtminstone starkt reducerad skattesats, för dagspress är också en allmänt utbredd företeelse, både i de allt flera länder som tillämpar mervärdeskatt och i dem där omsättningseller konsumtionsskatt förekommer i andra former. Detta gäller även länder med större befolkningstäthet, större språkområden och därmed bättre förutsättningar för större och mer ekonomiska tidningsupplagor än Sverige. I och för sig kan ett presstöd som består av både skattefrihet och direkta bidrag eller rabatter av olika slag konstrueras med en annan avvägning mellan stödnormerna än hos oss, exempelvis en kombination av låg skattesats och desto högre direkta bidrag, utan att effekten blir sämre. Det främsta värdet av skattefriheten som grundplåt ligger emellertid i att den verkar generellt och utan åtskillnad, vilket såväl tekniskt, ur rättvisesynpunkt och från tryckfrihetsrättsliga utgångspunkter är att föredra. Under den allmänna omsättningsskattens tid gjordes ingen åtskillnad på tidningar och tidskrifter, vilket i regel inte heller är fallet inom utländska skattesystem. Först vid införandet av den allmänna varuskatten år 1960 aktualiserades frågan om särbehandling av tidskrifter. Trots avrådande utredningsförslag och efter stora meningsbrytningar belades tidskrifter i likhet med andra varor med en 4-procentig skatt — låt vara med antalsmässig övervikt för av olika skäl, i likhet med dagstidningarna, undantagna publikationer. Vid en tillbakablick förefaller det alldeles uppenbart att denna differentiering på publikationsområdet aldrig ens skulle ha övervägts, om det då hade gällt en pålaga av den nuvarande mervärdeskattens storlek — 23,46 90, mot dåtidens blygsamma 4,2 96. Utvecklingen i riktning mot ökad indirekt beskattning har automatiskt vidgat gapet mellan dagspress och övrig press i skattehänseende, så att allt vad konsumtionsoch konkurrensneutralitet heter fullkomligt är satt ur spel. Något liknande förekommer knappast någon annanstans i världen, och det kan helt enkelt inte i längden vara godtagbart. Ytligt sett fyller dagspress och annan periodisk press helt skilda funktioner och behov. Dagspressens huvuduppgift är nyhetsförmedling och opinionspåverkan samt — inte minst viktigt — den för demokratin betydelsefulla samhällsbevakningen. Häri ligger också grunden till att vi slår vakt om en så långt möjligt fri och obunden samt ekonomiskt bärkraftig press. När man ser på annan periodisk press som grupp, träder ofta förströelsemotivet i förgrunden, och särskilt populärpressen framstår som umbärlig, jämförd med dagspressen. Därvid glömmer man lätt att det är ytterst få människor i vårt land som inte är veckopressläsare och tydligen finner en behovstillfredsställelse däri. Man glömmer också lätt bort att den lågperiodiska pressen inrymmer en stor mängd mycket värdefulla fackoch specialtidskrifter av olika slag. Många facktidskrifter är av central betydelse för informationsflödet inom smala, men viktiga sektorer av samhällslivet. Det har i alla tider varit så, att den som sällan eller aldrig haft tid eller fått lust att öppna en veckotidning ofta skapat sig en vrångbild av veckopressen som helhet, varvid de naivaste eller lättfärdigaste underhållningsinslagen i vissa produkter fått framstå som typiska för hela området. I själva verket dominerar artiklar och reportage innehållet i svensk populärpress, och dess utveckling har sedan länge gått i riktning mot seriösare och alltmer informativa inslag. Motsvarande innehållsmässiga överensstämmelse mellan dagspress och lågperiodisk press exponeras inte minst av många fackoch specialtidskrifter. Tidskrifter som Affärsvärlden och Dagens Industri ger en utvidgad och ofta fördjupad information och nyhetsrapportering av samma slag som på dagstidningarnas näringslivssidor. Motsvarande gäller specialtidskrifter av många andra slag — Röster i Radio-TV och Teknikens värld för att bara nämna ett par ur den mångfald man överallt möter på försäljningsställena. Alla dessa tidskrifter inte bara kompletterar dagspressen utan konkurrerar också med den om läsarna. De större dagstidningarnas stående redaktionella avdelningar kan, liksom återkommande specialbilagor, ses som ett slags tidskrifter inom tidningens ram. På exempelvis litteraturområdet är detta påfallande. Det inskränker sig emellertid inte bara till fackområden. Som var och en observerat, men kanske inte alla reflekterat över, innehåller många dagstidningar numera omfattande inslag av ren förströelsekaraktär. I vissa fall framstår t.o.m. underhållningsfunktionen som central även i nyhetsrapporteringen. Valet av vilka nyheter som slås upp på löpsedlar, i artiklar och bildreportage och sättet att behandla detta nyhetsmaterial tar uppenbarligen sikte på att ge läsekretsen spänning och underhållning och att därmed vinna inte minst lösnummerköpare. Tekniken skiljer sig inte nämnvärt från populärpressens. Även söndagsbilagor kan med visst fog betecknas som ”veckotidningar i dagstidningar”. Att nästan alla människor läser både dagstidningar och lågperiodisk press av ett eller flera slag får inte uppfattas som ett tecken på att det rör sig om produkter av helt skilda arter och utan inbördes konkurrens. En lågperiodisk publikation är i många fall, om också långt ifrån i alla, ett marginellt komplement till vad dagstidningen har att erbjuda. Dagstidningen är den primära, från början givna, och tidskriften måste lyckas erbjuda något attraktivt och väsentligt därutöver. Dagspressen utsätts knappast för verkningsfull konkurrens från populäreller fackpress, men det omvända är en för många publikationer alltmer kännbar realitet. Dagspressen åtnjuter genom friheten från mervärdeskatt ett extra presstöd på omkring 310 milj.kr. om året. Den beskattade delen av övrig periodisk press bidrar med uppskattningsvis omkring 250 milj.kr. till mervärdeskatteuppbörden inom landet. Prenumererade, utländska publikationer importeras ju skattefritt. Vid den ursprungliga skattesatsen för allmän varuskatt skulle motsvarande belopp ha varit omkring 60 resp. 50 milj.kr. Det säger sig självt att omfördelningen av resurser i dagspressens konkurrens med lågperiodiska tidskrifter har varit enorm. Man behöver bara ställa beloppen i relation till de olika anslagen till presstöd av skilda slag för att inse detta. I händelse av höjd mervärdeskatt kommer olikställigheten att ytterligare accentueras. Visserligen kan det sägas, att publikationsområdet har haft 20 år på sig att anpassa sig till den beskrivna utvecklingen, men för tidskrifternas del påminner situationen närmast om åsnans anpassning till en gradvis pålagd, ökad börda. Tidskriftsutgivningen närmar sig den definitiva riskzonen, i vilken många kulturoch organisationstidskrifter redan inträtt. De sistnämnda får numera statligt stöd speciellt för sina redan skattefria medlemsupplagor. Men vem har sagt att dessa eller deras läsare, medlemmarna, är så mycket värdefullare än de övriga, skattetyngda upplagedelarna och dessas läsare, som inte tillhör medlemskretsen? Det är en egendomlig stödkonstruktion. De beskrivna förhållandena på tidskriftsmarknaden kan inte få bestå, om man ställer några anspråk på rättvisa i beskattningen och vidhåller de krav på konsumtionsoch konkurrensneutralitet som gäller på mervärdeskatteområdet i övrigt. Gränsdragningen tvärs igenom publikationsområdet är en anomali. Det olyckliga är bara att statsfinansiella hänsynstaganden ofta tillåts fälla avgörandet, till dess skadeverkningarna på olämpliga beskattningsregler slagit igenom med full kraft. Vi hävdar att man inte bör invänta den situation där man måste tillgripa speciella, eventuella punktvis insatta, stödåtgärder på det viktiga kultur-, produktionsoch sysselsättningsområde som tidskriftsutgivningen i sin helhet utgör. Det är bättre att i tid företa en generellt verkande utjämning av de missförhållanden som utvecklingen gradvis lett fram till. Lika litet som man gör någon kvalitetsgradering bland allmänna nyhetstidningar, bör man ge sig in på någon angelägenhetsgradering inom övrig press.

Avtalet innehåller regler för hur stor del av avgiftsinkomsten som får användas för olika ändamål, men lämnar i övrigt stor frihet för Filminstitutet att besluta om verksamhetens omfattning och inriktning. För kalenderåret 1980 uppgick Filminstitutets inkomster av biografavgifter till ca 41 milj.kr. Även staten ger bidrag till olika filmändamål. Bl. a. erhåller Filminstitutet bidrag för filmproduktion, för import och distribution av barnfilm och vuxenfilm samt för restaurering av äldre filmer. För budgetåret 1981/82 kan bidragen sammanlagt beräknas till ca 18,5 milj.kr. Interpellationen rymmer en blandning av riktiga och missvisande uppgifter och ger därigenom på flera sätt ett vilseledande intryck. Utan att här gå in på skilda påståenden i interpellationens motivering besvarar jag frågorna i tur och ordning. Kjell-Olof Feldt frågar vad regeringen tänker göra för att säkerställa anställningstryggheten för Filminstitutets personal och omfattningen av den verksamhet som finansieras av den s.k. E-fonden. Institutets E-fond finansierar en rad kulturaktiviteter såsom import, distribution och visning av kvalitetsfilm för barn och vuxna, bibliotek, arkiv av olika slag, filmrestaurering, förlagsverksamhet m.m. Fonden betalar också institutets centrala förvaltning. E-fondens viktigaste inkomstkälla är 30 96 av de avgifter som av biograferna betalas in till institutet. Fondens inkomster är alltså beroende av biografinkomsternas utveckling, medan utgifterna bestäms av den verksamhet som bekostas från fonden. Förhållandet mellan inkomster och utgifter från E-fonden har växlat mellan olika verksamhetsår alltsedan filmavtalet ingicks. Sammantaget har dock ett överskott samlats ihop. De senaste åren har detta varierat mellan 12 och nära 16 milj.kr. Av olika skäl, bl.a. en ökad räntebelastning, översteg utgifterna inkomsterna under verksamhetsåret 1979 81 kommer även innevarande verksamhetsår att gå med underskott för E-fondens del. Enligt de uppgifter som jag inhämtat påbörjade styrelsen redan förra året ett arbete för att komma till rätta med den bristande balansen. Arbetet har intensifierats under de första månaderna av 1981. Genom överenskommelse med Föreningen Sveriges filmproducenter kommer under detta verksamhetsår interna ränteöverföringar mellan fonderna inte att belasta E-fonden. Det nu pågående budgetarbetet inför 1981/82 bedrivs, på styrelsens initiativ, med målet att göra betydande besparingar och rationaliseringar samt på 68 vissa punkter uppnå inkomstförstärkningar. Utgångspunkten i detta arbete är att säkerställa både personalens anställningstrygghet och de viktiga Nr 129 kulturinsatser som finansieras av E-fonden. Enligt min mening är det, som jag framhöll i årets budgetproposition, betydelsefullt att Filminstitutet vidtar åtgärder som effektivt motverkar nuvarande underskott. Detta är naturligtvis särskilt angeläget om den nuvarande svaga utvecklingen av biografintäkterna inte förbättras. Det nuvarande filmavtalet löper ut om drygt två år. Den framtida lösningen av den fråga som Kjell-Olof Feldt här tar upp behandlas just nu i anslutning till de inledda förhandlingarna om ett nytt filmavtal. Genom sin representation i den filmpolitiska beredningen har de fyra stora riksdagspartierna möjlighet att följa förhandlingsarbetet. Kjell-Olof Feldt frågar vidare vad regeringen avser att göra för att säkerställa en rimlig produktionsvolym för svensk biograffilm. Enligt min mening är det av stor betydelse för svensk filmkultur att filmproduktionen i vårt land ger utrymme för skilda ämnen, teman, temperament och formspråk. En alltför begränsad filmproduktion skapar lätt ett kyligt klimat för såväl debutanter som andra filmare. Särskilt för den konstnärliga förnyelsen men också för sysselsättningen i branschen är det därför viktigt att den svenska filmproduktionen har en tillräcklig omfattning. Filminstitutets resurser och insatser är här ofta av stor vikt. Den svenska filmproduktionens omfattning kan beskrivas på olika sätt. Mätt efter antalet långfilmspremiärer uppgår produktionsnivån under 1970-talet till i genomsnitt 18,5 filmer per år. Antalet premiärer har dock varierat kraftigt, mellan 14 och 24 för olika spelår. Under det senaste verksamhetsåret hade 22 filmer premiär. Också under detta verksamhetsår blir antalet relativt högt. Filmproduktionen kan dock bedömas även från andra utgångspunkter. Under de senaste åren har resurserna för kortfilmsproduktion ökat kraftigt. Härmed har möjligheter öppnats för filmskapare att pröva nya idéer och att visa sitt kunnande i former som är mindre resurskrävande än den vanliga långfilmen. Genom beslut under 1978 och 1979 om ett stort antal produktioner har Filminstitutets egen produktionsfond, den s.k. G-fonden, blivit hårt pressad. Flera filmer har fått dåliga publiksiffror, och några har haft betydande kostnadsöverdrag. Därför har Filminstitutet under 1980 och 1981 dragit ner på beslut om nya produktioner, vilket enligt institutets bedömningar kommer att förbättra fondbalansen längre fram. Enligt vad jag erfarit har styrelsen, sedan förra årets bokslut lades fram, tagit nya initiativ för att genom återhållsamhet och ökad finansiell planering förbättra likviditet och fondställning. Det ankommer på Filminstitutet att disponera tillgängliga resurser på det sätt som är mest ändamålsenligt för den svenska filmproduktionen. Enligt min mening bör det finnas goda förutsättningar för att genom en effektiv användning av tillgängliga resurser upprätthålla en omfattande och varierad svensk filmproduktion. Jag vill betona behovet av en kontinuitet i filmproduktionen och utgår från 69 att Filminstitutet nyttjar de resurser som nu kan tas i anspråk, på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt främjar filmkonst och sysselsättning. Det är av stor betydelse att privat kapital kan ytterligare stimuleras att stödja svensk filmproduktion. På sikt blir också på detta område innehållet i ett nytt filmavtal avgörande för den framtida produktionsvolymen inom svensk film. Slutligen frågar Kjell-Olof Feldt om regeringen avser att bevilja Filminstitutets styrelse ansvarsfrihet. Filminstitutets förvaltningsberättelse lades fram och diskuterades under hösten förra året. Av regeringen utsedda auktoriserade revisorer tillstyrkte ansvarsfrihet. Filminstitutets förvaltningsråd, som består av ett fyrtiotal företrädare för bransch, filmarbetare, offentliga institutioner och andra, har också enhälligt tillstyrkt ansvarsfrihet. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret.

Filminstitutets uppgift är inte att skaffa pengar genom väl formulerade och av intressegrupper underbyggda anslagsframställningar. Institutets uppgift är i stället att utifrån finansiella resurser, som i huvudsak bestäms av svenskarnas intresse för biograffilm, bidra till svensk filmproduktion och ansvara för att den svenska filmkulturen lever vidare. Detta innebär bl.a. att ju bättre man lyckas med sin produktiva uppgift, desto större blir de finansiella resurserna. Om det kring en samhällsinstitution av det här slaget och med denna speciella ställning och dessa särpräglade uppgifter uppstår delade meningar, dvs. debatt, är det inget att förundra sig över. En sådan debatt uppstod vintern 1977/78 och utlöstes av den s.k. regissörsaktionen. Den gav, föga förvånande, besked om att det fanns långt flera personer i Sverige som ville göra film än vad Filminstitutets ledning ansåg att det fanns utrymme för. Det var i detta läge som utbildningsministern ingrep. Ordföranden i institutets styrelse tvangs våren 1978 att avgå och ersattes med den tidigare folkpartiledaren plus en verkställande direktör. Jag vill inte ta ifrån regeringen dess rättigheter att göra ändringar i ledningen för våra samhällsinstitutioner. Men om regeringen gör sådana ändringar, och särskilt om det sker under protester från institutionen själv, då tar man på sig ett ansvar för vad som sedan händer. I det här fallet vilar ansvaret särskilt tungt på utbildningsministern personligen. Det uppseendeväckande och allvarliga som har hänt med Filminstitutet sedan 1978 är att dess ekonomi på ett närmast katastrofalt sätt har försämrats. Institutets produktionsfonder har från betydande överskott 1978 gått till mycket stora underskott. Den s.k. E-fonden, som svarar för finansieringen av institutets övriga verksamhet, går nu med ett underskott, som dessutom måste antas växa kraftigt. Den sammanlagda försämringen av Filminstitutets ekonomiska ställning kan beräknas till över 40 milj.kr. på två år. Den ofrånkomliga slutsatsen är att såvida inte statsanslaget räknas upp mycket kraftigt, så måste produktionen av svensk biograffilm skäras ned drastiskt. Den nedskärningen måste dessutom sträckas över många år, eftersom det kommer att ta lång tid innan Filminstitutet av egen kraft kunnat rekonstruera sin ekonomi. Vad har då utbildningsministern att säga om Filminstitutets ekonomiska kris i sitt svar på interpellationen? Han börjar med några klyschor om att interpellationen ger missvisande uppgifter och vilseledande intryck, varmed han tydligen tror sig sopa undan interpellationens historieskrivning och analys. Fru talman! Jag kan inte acceptera detta slags debattknep i ett interpellationssvar. Jag måste därför be utbildningsministern att specificera sina påståenden. Exakt vilka uppgifter i min interpellation är missvisande, Jan-Erik Wikström? Vilka intryck blir vilseledande? Jag vill alltså ha konkreta besked i stället för allmänna misstänkliggöranden. Utbildningsministerns egen beskrivning av orsakerna till försämringen av Filminstitutets ekonomi kan i varje fall inte godtas. Den ger inget svar på den helt avgörande frågan, hur en institution med stark ekonomi, god likviditet och stora ekonomiska reserver på ett par år har kunnat försämra sin ekonomi så kraftigt att den, om inga radikala åtgärder vidtas, inom överskådlig framtid blir konkursmässig. Beträffande E-fonden säger utbildningsministern att av olika skäl, bl.a. en ökad räntebelastning, dess utgifter har blivit större än dess inkomster. Men frågan gäller ju: Vilka är dessa skäl och vem bär ansvaret för dem? Den ökade räntebelastningen är inget självständigt skäl utan en konsekvens av den misskötta ekonomin. Utbildningsministern försöker också skapa intrycket att utgiftsöverskott på E-fonden är något helt normalt genom att påstå att förhållandet mellan inkomster och utgifter har växlat under årens lopp. Här kan man verkligen tala om försök att vilseleda. Sedan Filminstitutets tillkomst har ett överskott på E-fonden successivt ackumulerats. Obetydliga minskningar har förekommit när biografavgifterna drastiskt har sjunkit. Men de två senaste åren har stora underskott uppstått trots att biografavgifterna har ökat med 24 96. Utbildningsministern försöker alltså skapa intrycket att det är fråga om en tillfällig variation, medan det i själva verket rör sig om grundläggande och fatala försämringar av Filminstitutets ekonomiska förutsättningar. En förklaring av hur det har kunnat ske hade verkligen varit på sin plats i stället för de dimridåer som Jan-Erik Wikström lägger ut. Lika innehållslös är utbildningsministerns beskrivning av förändringarna av produktionsfondernas ekonomi. Han vill delvis förklara det dåliga utfallet med att insatserna för kortfilmsproduktior: har ökat kraftigt. Detta är dock inte sant, Jan-Erik Wikström. En jämförelse mellan verksamhetsberättelserna för 1977 80 ger vid handen att den normala kortfilmsproduktionen har haft en likartad omfattning. Däremot har under det senaste året 2 milj.kr. avdelats till ett särskilt projekt kallat Sverige 80, som syftar till produktion av 20 kortfilmer att visas som förspel på biografer. 10 av dessa 20 filmer har färdigställts. Endast två av dem har emellertid ansetts vara värda att visas offentligt. Det obetydliga beloppet, 2 milj.kr., och det ännu obetydligare resultatet motiverar inga bortförklaringar på den här punkten. Beträffande Filminstitutets egen produktionsfond, den s.k. G-fonden, säger utbildningsministern att den har blivit hårt pressad genom beslut under 1978 och 1979 om ett stort antal produktioner. Detta är ett präktigt understatement. G-fonden visar reellt minus på nära 24 milj.kr. Men det är värre än så. Den totala försämringen av det ekonomiska resultatet för Filminstitutets produktion är nästan dubbelt så stor, och detta kan inte på något rimligt vis förklaras av att filmproduktionen har ökat med 5 filmer, från 17 till 22. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att antingen har utbildningsministern inte begripit hur allvarlig Filminstitutets ekonomiska situation är eller också vill han av olika skäl dölja sanningen om dess rätta natur för riksdagen. Vilka skälen än må vara får denna ytliga eller aningslösa beskriving av den ekonomiska krisens orsaker obehagliga konsekvenser när utbildningsministern sedan skall förklara hur Filminstitutet skall ta sig ur krisen. Huvudtemat är att utbildningsministern har fått styrelsens försäkringar om att man håller på att arbeta med att komma till rätta med den bristande balansen. Man skall vidta åtgärder för att effektivt motverka underskottet, säger han. Man tar nya initiativ för att genom återhållsamhet och finansiell planering förbättra likviditet och fondställning. Vad innebär egentligen detta? Det enda utbildningsministern i sak säger är att den styrelse som har åstadkommit den bristande balansen nu vill komma till rätta med den bristande balansen. Men interpellationen gällde just hur detta skall gå till. Jag måste. fråga: Kan man förbättra balansen på något annat sätt än genom antingen ökade statsanslag eller minskad filmproduktion eller minskad allmän kulturaktivitet? Detta är just de frågor som interpellationen ställer och som utbildningsministern inte ger något svar på. Det enda konkreta initiativ som utbildningsministern nämner är att man har beslutat att interna ränteöverföringar mellan fonderna inte kommer att belasta E-fonden. Men har utbildningsministern klart för sig att det innebär att ytterligare några miljoner förs från produktion till administration? Kan detta verkligen försvaras från kulturpolitisk synpunkt? Utbildningsministern talar sedan om andra åtgärder som effektivt minskar underskottet. Vilka är dessa? Finns det några andra åtgärder än en minskning av produktionen och de allmänna kulturaktiviteterna? Och hur stora måste reduktionerna bli innan balansen har återställts? Utbildningsministern gör slutligen det minst sagt häpnadsväckande omdömet att det finns goda förutsättningar för att upprätthålla ”en omfattande och varierad svensk filmproduktion”. Skall det omdömet ha Nr 129 någon tillstymmelse till trovärdighet, åligger det honom då att redovisa en budget för Filminstitutet vilken visar intäkter som är så stora och produktionsoch verksamhetskostnader som är så små att man kan upprätthålla en omfattande filmproduktion. Finns det en sådan budget, Jan-Erik Wikström? Visa fram den i så fall! Den enda fråga i interpellationen som får ett svar gäller ansvaret för den ekonomiska nedgång som har drabbat Filminstitutet. Något sådant ansvar finns inte enligt Jan-Erik Wikström. Styrelsen kommer att beviljas ansvarsfrihet. Av svaret framgår med pinsam tydlighet att inte heller regeringen och allra minst utbildningsministern själv tänker ta något ansvar för Filminstitutets ekonomi och dess ovissa framtid. Allting skjuts över på institutets styrelse och dess inte alltför väl dokumenterade förmåga till rationell ekonomisk och finansiell planering. Inom Filminstitutets styrelse har dess arbetande ordförande haft ett särskilt ansvar. Det ansvaret har han i praktiken tagit — genom att avgå. Men om nu styrelsen beviljas ansvarsfrihet, vem skall då ta ansvaret för den ekonomiska katastrof som väntar Filminstitutet, såvida inte mirakel kan åstadkommas? Tänker regeringen och utbildningsministern helt smita ifrån det ansvar man tog på sig då man 1978 ingrep och gjorde om Filminstitutets ledning? I så fall, fru talman, är den här historien inte bara en ekonomisk utan också en fullt utvecklad politisk skandal.

Fru talman! Det är onekligen spännande att höra Kjell-Olof Feldt för ovanlighetens skull delta i en kulturpolitisk debatt i riksdagen. Det finns en rad viktiga frågor att resonera om kring den svenska filmen och filmpolitiken. Hur skall vi se till att ett ganska litet land som Sverige kan fullfölja en kontinuerlig filmproduktion av tillräcklig bredd och kvalitet? Flera länder större än Sverige har misslyckats med det. Bl. a. genom filmavtalet, biografavgiften, statsanslag och Filminstitutets insatser har Sverige kunnat föra en stor kulturtradition vidare. Hur skall vi i ett nytt filmavtal, som vi nu diskuterar, ge svensk film och filmkultur tillräckliga resurser för framtiden? På grund av att antalet biografbesök tycks minska något och inkomsten från biografavgifterna därmed stagnerar är behovet av andra inkomstkällor stort. Hur kan vi då ytterligare stimulera privat kapital att gå in vid sidan av pengar från biografavgift och statsbidrag för att hålla uppe produktionen av svensk film, viktig både för den konstnärliga förnyelsen och för sysselsättningen för svenska filmskapare? Det här är ett par viktiga frågor som framför allt Svenska filminstitutet i skrivelser, remissvar och debattinlägg de senaste åren har analyserat på ett sätt som har varit mycket intressant. Men Kjell-Olof Feldt tar inte upp de frågorna. Han tycks inte vara intresserad av filmen som massmedia och konstart. Hans avsikt tycks i stället vara att ösa partipolitiskt färgad kritik 73 över Svenska filminstitutet. Får jag bara, som exempel och på uttrycklig begäran av Kjell-Olof Feldt, ta upp några felaktiga eller grovt missvisande uppgifter i hans interpellation. Kjell-Olof Feldt skriver: ”Trots den relativt omfattande produktionen är den svenska filmens marknadsandel lägre än någonsin sedan filmreformen.” Jag har tittat på den svenska filmens marknadsandel sedan lång tid tillbaka, från mitten av 1960-talet. Den har varierat mycket kraftigt år från år — plötsligt gått ned från ungefär 18 9 ett år till 10 70 nästa, eller gått upp från drygt 13 20 något år till 19 26 nästa. Under förra verksamhetsåret, 1979 74. Men under det nuvarande verksamhetsåret tycks man hittills ha noterat den kraftigaste uppgången för den svenska filmen på biograferna sedan filmreformen. Under den första hälften av verksamhetsåret 1980/81 ligger den på nästan 25 26. Det innebär en fördubbling i jämförelse med året innan. Det är en nästan dramatisk stegring av svenska filmers intäkter på biograferna. Jag hoppas att våren också skall bli lyckosam. Just när siffrorna över denna snabba och kraftiga ökning kommer, lämnar Kjell-Olof Feldt in en interpellation, där det står: ”Trots den relativt omfattande produktionen är den svenska filmens marknadsandel lägre än någonsin sedan filmreformen.” Hade han sagt att den svenska filmens marknadsandel just nu är högre än någonsin sedan filmreformen, hade han kanske haft rätt. Varför ger Kjell-Olof Feldt en så missvisande bild av läget? Kjell-Olof Feldt invänder kanske att den kraftiga ökningen nu är en följd av att ett par tre filmer har haft stora framgångar bland publiken. Ja visst, det är alltid så när det gäller film. Under en lång rad av år har uppgångarna i regel berott på att en eller två filmer har haft stora framgångar. Den stora marknadsandelen just nu är naturligtvis en följd av främst Sällskapsresan, Barnens ö och Sopor, som alla nått eller håller på att nå en stor publik. Det intressanta är att de här filmerna är av helt olika slag, har haft helt olika producenter och har alla nått betydande publikframgångar. Gläds aldrig Kjell-Olof Feldt åt att publiken detta verksamhetsår tycks ha strömmat till ordentligt till svenska filmer? Blir han bara nöjd när publiken inte kommer i samma omfattning, vilket alltså var fallet 1979/80? Kjell-Olof Feldt tar också upp E-fondens ekonomi. Svenska filminstitutets styrelse, inte minst den nyss avgångne ordföranden, har gång på gång fäst uppmärksamheten på hur svårt det numera är att klara E-fondens löpande kostnader med E-fondens löpande inkomster. Detta är ett problem som har diskuterats öppet sedan ett par år tillbaka och redovisats i budgetar och skrivelser. E-fonden hade vid förra verksamhetsårets utgång ett ackumulerat överskott på mellan 13 och 14 milj.kr. De senaste fem åren har överskottet varierat mellan 12 och 16 miljoner. När detta verksamhetsår är till ända i sommar, kommer det ackumulerade överskottet troligen att uppgå till mellan 10 och 11 miljoner. Denna minskning av överskottet är inte tillfredsställande. Detta har jag själv skrivit i budgetpropositionen i år, och det har också Filminstitutet flera gånger självt förklarat. Enligt de informationer som jag har fått har därför styrelsen förra året och i år tagit flera initiativ för att minska det löpande underskottet. Målet för Filminstitutets budget vad gäller E-fonden för 1981/82 är, enligt styrelsens direktiv, att underskottet skall bli klart lägre än i år och att man alltså tar i anspråk mindre av det ackumulerade överskott som finns. Jag vill uttrycka förhoppningen att styrelsen och den verkställande ledningen blir framgångsrika i detta arbete. I likhet med många andra institutioner, organisationer och företag måste också Filminstitutet spara och försöka öka sina intäkter, säga nej till i och för sig angelägna ambitionsökningar som kostar för mycket pengar. Så är det i ett samhälle där resurserna ökar långsammare än kostnaderna. Men vad har då oppositionen bidragit med på senare år för att stödja de kulturaktiviteter som finansieras av E-fonden, t.ex. barnfilm, Bio 16, restaurering av gammal film, filmklubbens klassikervisningar, förlagsverksamheten och mycket annat? Såvitt jag vet har regeringen och oppositionen en enda gång varit oense när det gäller anslag till sådana ändamål. Jag föreslogi en proposition på våren 1979 att Filminstitutets barnfilmsavdelning skulle få ett tillskott på 425000 kr. för import och distribution av kvalitetsfilmer för barn. Efterfrågan på institutets barnfilmer hade ökat kraftigt. Därför behövdes, enligt min mening, ett ordentligt tillskott som då också skulle ha inneburit en lättnad för E-fonden. Vad gjorde Kjell-Olof Feldts parti den gången? Jo, socialdemokraterna yrkade avslag på det mesta av de här pengarna — det skulle i stället gå till andra ändamål. Och majoriteten i riksdagen följde tyvärr oppositionen den gången. I stället för en ökning på 425 000 kr. för Filminstitutets barnfilmsavdelning blev det en ökning på bara 80 000 kr., således endast omkring en fjärdedel av beloppet. Alltså: när jag som utbildningsminister kom med ett förslag på tillskott för en E-fondsaktivitet av stor filmkulturell betydelse, sade Kjell-Olof Feldts parti nej till det mesta. Nu efteråt kommer man och klagar över underskottet i E-fonden. Den kritiken skulle ha haft större trovärdighet, om man tidigare hade ansträngt sig inte för att minska E-fondens resurser utan för att stärka dem. Kjell-Olof Feldt målar i den interpellation som han har signerat en rosenskimrande bild av Svenska filminstitutets ekonomi fram till 1978. Jag har själv ofta visat vilken enorm tillgång det är för svensk filmkultur att Filminstitutet har kunnat byggas upp och arbeta framgångsrikt på många sätt. De insatserna har ju ökat under de senaste åren. Ta t.ex. Bio 16-verksamheten, alltså visningen av utländska och svenska kvalitetsfilmer utanför de vanliga biograferna. Den har haft mycket stora framgångar i ett hundratal kommuner. Importen av många ytterst värdefulla kvalitetsfilmer från andra länder har berikat filmrepertoaren i Sverige under senare år. Filmklubbsverksamheten, alltså visningen av äldre och moderna klassiker, hade tolv visningar i veckan i själva Filmhuset för drygt ett år sedan. Då öppnade man två biografer i den s.k. Filmstaden inne i Stockholm. Då kom antalet filmklubbsvisningar att mer än fördubblas trots att personalstyrkan förblivit densamma. Filmklubben har tillförts över 4 000 nya medlemmar genom de nya visningsmöjligheterna. Det nordiska samarbetet har skjutit fart. Filminstitutet har tillsammans med de svenska branschbolagen engagerat sig som ägare i trebiografskomplexet Nordia i Helsingfors, som blivit en ekonomisk framgång och där filmsättningen har en klart nordisk profil. Vid filmfestivaler, filmveckor och mässor samverkar de nordiska filminstituten långt mer intimt än förr, vilket får positiva ekonomiska konsekvenser. Arbetet på en svensk filmografi finansieras nästan helt av Filminstitutet, utom vissa tryckningsbidrag från riksbankens jubileumsfond. Den senaste volymen i detta väldiga verk — boken om svensk 40-talsfilm — är på 900 sidor. Den kommer, liksom de delar som redan utgivits, att för framtiden bli standardverk inom den svenska filmlitteraturen. Det här är bara några exempel på delvis nya eller vidgade insatser som gjorts på senare år. Kjell-Olof Feldt säger inte ett ord om dessa insatser. Däremot låtsas han som om de ekonomiska problemen dykt upp först nu. Där kan jag inte följa honom. Låt mig citera ur verksamhetsberättelsen för året 1973/74. Styrelsen säger där: ”Om utvecklingen fortsätter som hittills uppnår man snabbt ett läge i vilket intäkterna endast räcker till för att täcka filminstitutets fasta kostnader, främst i form av hyror och löner. Det dröjer inte länge förrän intäkterna inte ens räcker för det. I en sådan situation finns bara två alternativ — en successiv avveckling av filminstitutets verksamhet eller en förstärkning av filminstitutets intäkter.” Därefter kräver den dåvarande styrelsen att regering och riksdag skall ge ett allmänt driftbidrag för att klara verksamheten. Filminstitutets förvaltningsråd det året konstaterade enhälligt behovet av statsanslag till driften av institutet. Till de övriga frågorna från Kjell-Olof Feldt återkommer jag senare.
Fru talman! Utbildningsministern ägnade alltså detta inlägg åt att specificera vad han ansåg vara missvisande och vilseledande uppgifter i min interpellation. Tydligen skulle det vara missvisande att jag inte hade noterat att man skulle försöka sluta ett nytt filmavtal, att jag inte som utbildningsministern uttryckte förhoppningar om att det skulle tillföra filmen ökade resurser, att jag inte hade noterat att man här får lita till ökade insatser från privatkapitalet till den svenska filmen.

När det gäller Jan-Erik Wikströms funderingar om privatkapitalets Nr 129 insatser kan jag över huvud taget inte förstå hur man på allvar kan föra fram Måndagen den dem i en debatt i riksdagen. Det måste väl finnas helt annat underlag för 4 maj 1981 sådana förhoppningar, innan man står här och talar om dessa som en lösning på en allvarlig ekonomisk kris. Om Svenska film Ja, vad var då det missvisande? Det var att jag påstod att marknadsandelen för svensk film var lägre än någonsin. Jan-Erik Wikström har räknat ut att under andra halvåret 1980 och i början av år 1981 har denna marknadsandel ökat. Men problemet gäller det som har hänt under 1980, nämligen att besöksfrekvensen på våra biografer fortsätter att minska. Den minskade med 7 Zo under 1980, och minskningen var särskilt påtaglig under andra halvåret. Minskningen har också fortsatt under första kvartalet 1981. Det Jan-Erik Wikström står och berömmer sig av är att svensk film får en ökad andel av en minskande marknad. Sluteffekten blir trots allt, i varje fall enligt de bedömningar som jag har sett, att E-fonden under det här verksamhetsåret kommer att tillföras mindre pengar via biografavgifter på grund av att allt färre människor går på bio. Frågan är vilken prestation det är att, i en marknad där det totala antalet besök minskar, kunna öka sin marknadsandel genom att hålla uppe besöken på några filmer. Den obehagliga sanningen är att av de 15 filmer som hade premiär under det gångna verksamhetsåret spelade 10 filmer inte ens in så mycket pengar att det räckte till annonsering och den första kopian. Inkomsterna var 10 000 kr. eller lägre. Det är det som föranleder allvarliga bekymmer — även i utbildningsdepartementet, antar jag — över den svenska filmens framtid. Att några få filmer går mycket bra måste ställas i relation till att ett stort antal filmer blir publikmässigt totala fiaskon. Att jag inte gått tillbaka i riksdagsprotokollet och noterat vilka anslagsbeslut som fattats här i riksdagen anser jag inte på något vis ändrar sakinnehållet i interpellationen. Jag måste fråga Jan-Erik Wikström: Menar utbildningsministern att Filminstitutets ekonomiska läge på något märkbart sätt skulle ha förändrats om detta anslag på 400 000 kr. hade beviljats eller inte? Nu beviljades det, och situationen ser ut som den gör. Det har inget med Filminstitutets ekonomi att göra att man har kunnat starta filmklubbsverksamhet och att det nordiska samarbetet gjort framsteg. Det är bra och positivt att detta har uträttats, men det lämnar inget bidrag alls till lösningen av de ekonomiska svårigheter Filminstitutet befinner sig i. Det beskriver heller inte några orsaker till den ekonomiska kris institutet befinner sig i. Det var därför jag ansåg att det var föga meningsfullt att ta upp utrymme i min interpellation genom att redovisa sådana aktiviteter som institutet ägnar sig åt. Jag tycker det är ett fult trick av Jan-Erik Wikström att ta upp styrelseberättelsen från 1977. Den var just varningen för att här måste en väsentlig omläggning av planeringen av produktion och de finansiella förutsättningarna göras, annars skulle institutet råka i svårigheter. Det var detta som föranledde en stor del av debatten — oviljan mot den dåvarande ledningen, regissörsaktionen — och det som föranledde Jan-Erik Wikström att ingripa och säga att den gamla ledningen skulle bort, att det är för få som har möjlighet att göra film, att institutet måste vara expansivt och att nya produktioner måste startas. Här skall tusen eller hundra blommor blomma. Ja, så skedde, och nu sitter vi fast i ett ekonomiskt träsk som, såvitt jag förstår, utbildningsministern inte kan anvisa någon som helst väg ur.

Fru talman! Jag beklagar att jag på tio minuter inte hann gå igenom alla de missvisande påståenden som fanns i Kjell-Olof Feldts interpellation, men jag skall återuppta verksamheten. Det gällde frågan om detta var en ny situation. Vid en presskonferens 1975 förklarade den dåvarande ordföranden Harry Schein enligt tidningsklipp: ”Svenska Filminstitutets ekonomi är nu så usel att styrelsen beslutat att i år ta upp förhandlingar med regeringen om ett allmänt driftsbidrag. Nu orkar vi inte längre driva verksamheten i nuvarande former.” Han fortsatte: ”Vi har inte velat skrika ut att vi har dålig ekonomi men faktum är att vi behöver 70 90 mer pengar än vi nu har att röra oss med.” Och han nämnde att man för att klara den akuta situationen troligen behövde dra in på sin barnfilmsverksamhet och restaureringen av gamla svenska filmer. Det här sade man alltså i mitten av 1970-talet. Men sedan klarade man tydligen upp det mesta av de här problemen. Nu har Filminstitutet åter ekonomiska problem. Också den här gången måste man självfallet klara upp dem med bl.a. de åtgärder som styrelsen i flera fall redan har beslutat om. Kjell-Olof Feldt talar mycket om institutets G-fond, alltså den egna produktionsfonden. Som en följd av beslut under 1979 om kanske alltför många produktioner, genom kostnadsöverdrag på ett par filmer och ytterst blygsamma intäkter på flera av dem har underskottet vuxit snabbt i G-fonden. Det är då att märka att det mesta av det underskottet motsvaras av garantier ur H-fonderna, kvalitetsbidrag och kommersiella intäkter som kommer längre fram. Men ändå: G-fonden är alltför hårt pressad. Enda sättet att klara det är, som styrelsen och VD för Filminstitutet konstaterade redan för ett år sedan, att vara ytterst återhållsam med nya kostnadsåtaganden som belastar G-fonden. Det tar lång tid innan en sådan försiktighet ger utslag i förbättrade balanssiffror. Men det måste man självfallet uppnå. Enligt vad jag erfarit har styrelsen varit och är helt besluten att se till att intäkterna till G-fonden skall bli klart större än utgifterna ur den. Endast så kan balansen klaras. Det är då särskilt viktigt att annat kapital går in och finansierar delar av den svenska filmproduktionen. I år är det två stora produktioner som håller på att genomföras eller planeras, Jan Troells film om Andrées luftfärd och Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. Enligt de skriftliga rapporter som Filminstitutets VD löpande lämnat styrelsen finansieras dessa filmer till allra största delen av kapital utanför institutet. Filminstitutets egna ekonomiska insatser i de filmerna skall vara mycket begränsade. Och i ett läge med vikande offentliga resurser för filmproduktion är det särskilt viktigt att Nr 129 Filminstitutet använder sina pengar med yttersta noggrannhet och att man på Måndagen den olika sätt stimulerar privat kapital att gå in och ge stöd åt nya produktio 4 maj 1981 Kjell-Olof Feldt tar också upp ansvarsfriheten för styrelsen för 1979/80. Om Svenska film Auktoriserade och av regeringen utsedda revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet. Ett enhälligt förvaltningsråd har gjort detsamma. Och jag kommer alltså att föreslå regeringen att bevilja ansvarsfrihet. I det förvaltningsråd som i slutet av förra året enhälligt tillstyrkte ansvarsfrihet fanns företrädare för bl.a. Kommunförbundet, Biografägareförbundet, Svenska institutet, Sveriges Television AB, Svenska teaterförbundet, Filmbranschens samarbetskommitté, statens kulturråd, statens ungdomsråd, Folkets hus-föreningarna, statens biografbyrå, Folkets bio, Våra gårdar, Dramatiska institutet, Smalfilmsdistributörernas förening och många, många fler. En av dem som tillstyrkte ansvarsfrihet är Bengt Göransson, chef för Folkets hus-rörelsen, ordföranden i både ABF och Riksteatern och socialdemokratisk ledamot av filmberedningen. Tillfrågad om varför han tillstyrker ansvarsfrihet svarar han på följande sätt: ”När man har att bedöma styrelsens ansvar för brister i ledningen måste man emellertid ta hänsyn till vad en styrelse kan och får göra. Klart är att en verkställande ledning alltid måste ha en viss rörelsefrihet för att kunna fungera: en verkställande direktör, som kräver ständig bevakning och ofta blockering för att inte göra galenskaper, kan inte räkna med att vinna respekt om han försöker skylla sina tokerier på styrelsens bristande kontrollapparat. Styrelsen bör däremot vinna viss respekt om den försöker begränsa direktörens piruetter, i all synnerhet om det är en annan styrelse än den nuvarande som utsett direktören.” Jag tar nu självfallet inte ställning i frågan om förhållandet mellan styrelse och VD. Men Kjell-Olof Feldt gör det på ett bakvänt sätt. Det är styrelsen han är ute efter. I sin interpellation målar han en totalt falsk bild av vad som hände 1978. Han låtsas att regeringen först utnämnde en ny ordförande och att man därefter tvingades utse en verkställande direktör för att leda det dagliga arbetet. Detta är inte sant. Styrelsen, under sin dåvarande ordförande Harry Schein, utsåg Jörn Donner som verkställande direktör. Därefter accepterade Per Ahlmark att under en treårsperiod vara ordförande i styrelsen. Den nya styrelsen beslöt därefter om en halvtidsanställning av Per Ahlmark för ett flertal uppgifter kring filmpolitiken, kontakter med statsmakter och institutioner, juryarbetet, andra speciella uppgifter etc. Och jag kan försäkra att Per Ahlmark under den här perioden med stor entusiasm och ansvarskänsla har företrätt den svenska filmens och Svenska filminstitutets intressen, inte minst gentemot statsmakterna. De initiativ som styrelsen och dess ordförande tagit det senaste året för att klara upp flera ekonomiska svårigheter förtjänar stöd och inte kritik. Själv vill jag undvika att diskutera filmpolitiken i partipolitiska termer. Jag 7 ser det som en stor vinning för svenskt kulturliv att man i huvudsak har kunnat upprätthålla en partipolitisk enighet om de principer som den svenska filmpolitiken vilar på. Det arbete på ett nytt filmavtal som pågår följs och styrs av en filmpolitisk beredning, där de fyra stora partierna är representerade. Jag upplever behovet av partipolitisk enighet i de frågorna som mycket angeläget, eftersom det här handlar om långsiktiga avtal mellan staten och filmbranschens organisationer. Jag hoppas därför, till sist, att Kjell-Olof Feldt ändå kan hålla med mig om att den svenska filmen, sedan seklets början och därefter under årtionden, har varit en omistlig tillgång för vårt lands kultur och för Sveriges anseende runt om i världen. Den traditionen skall vidmakthållas, det är min föresats. Det förutsätter ett framgångsrikt Filminstitut. Det är en fördel om det institutet, som hittills, kan bygga på ett avtal som ger resurser och en betydande självständighet. Det är inte utbildningsministern som gör upp budgeten, eller kontrollerar budgeten. Låt oss hoppas att vi blir överens om principerna om Filminstitutets självständighet också inför framtiden.

Fru talman! Utbildningsministern slår mest omkring sig. Nu är det den gamla styrelsen, den som fanns 1975 och 1977, som framför allt får klä skott för förhållandena nu, 1981. Men det utbildningsministern inte kommer ifrån är att de reserver som fanns för några år sedan och som hade byggts upp under årens lopp — den relativt goda likviditet som institutet hade, de låga räntekostnaderna — allt detta är nu förskingrat. Och det har inträffat sedan utbildningsministern tog ett direkt personligt ansvar för hur Filminstitutet skulle skötas. Detta var icke något reguljärt regeringsärende, detta var icke något reguljärt styrelseärende i Filminstitutet, utan ett uttryck för ett utpräglat, i Sverige mycket ovanligt ministerstyre. När det gäller G-fonden förstår jag inte hur det resonemang utbildningsministern för kan vara något svar på mina frågor. Hur skall filmproduktionen klaras utan att man antingen får väsentligt högre statsbidrag eller väsentligt drar ner på kulturaktiviteten, dvs. sparkar en mängd personal i Filminstitutet? På detta får jag inget svar, annat än allmänna förhoppningar om att det här på något vis skall lösa sig. Verksamhetsberättelsen är icke realistisk när det gäller G-fonden, därför att den tar upp imaginära, förväntade intäkter på filmer som ännu inte haft premiär. Man antar att det skall bli framtida kommersiella inkomster, men det finns ingen grund för att anta det. Underskottet enligt verksamhetsberättelsen sägs vara 6 milj.kr., men en realistisk bedömning visar att det är åtminstone fyra gånger så stort. Detta går inte att bara snacka sig förbi, Jan-Erik Wikström. Det är detta som gör att Filminstitutets personal har berättigade krav på att få besked av den som ändå i sista omgången blir ansvarig för vad som händer. Utbildningsministern döljer sig bakom förvaltningsrådet och säger att detta har tillstyrkt ansvarsfrihet. Ja, men med det exceptionella tillägget att Nr 129 man har uttryckt stark oro för Filminstitutets ekonomi och anmodat styrelsen att vidta åtgärder. Utbildningsministern säger vidare att jag är ute efter styrelsen. Jag är inte speciellt ute efter styrelsen för Filminstitutet, annat än i så måtto, att om regeringen beviljar styrelsen ansvarsfrihet, har ansvarsfrågan förlagts till regeringen. Det måste vara någon mening med att regeringen är den som beviljar ansvarsfrihet — icke förvaltningsrådet, icke alla de organisationer som Jan-Erik Wikström räknar upp, utan regeringen beviljar ansvarsfrihet. Därmed tar man på sig ansvaret för vad som händer med Filminstitutet. Jag kan inte finna att den här debatten har gett någon som helst inblick i hur regeringen egentligen tänker göra. Jan-Erik Wikström tror väl inte att de här allmänna föreställningarna om bättre planering, ökad finansiell återhållsamhet, osv., skall lösa problemen? Det var ju det den gamla ledningen för Filminstitutet ville göra — det var det som föranledde regissörsaktionen och den hårda debatten. Det var då Jan-Erik Wikström ansåg sig ha befogenhet att ingripa och ändra på förutsättningarna och ledningen av Filminstitutet. Utbildningsministern sade att det egentligen var den gamla styrelsen som fick till stånd den dubbla ledningen av Filminstitutet med både en arbetande ordförande och en verkställande direktör. Ja, hur gick det egentligen till? — Jag nämner det här egentligen bara för att visa hur hårt utbildningsministern själv styrde förloppet. Harry Schein erbjöds en normal förlängning av sitt mandat under förutsättning att Filminstitutet anställde en verkställande direktör — det var beskedet från utbildningsministern till Schein. Styrelsen ville inte ha någon verkställande direktör. I varje fall ansåg man att det var styrelsens sak och inte regeringens att avgöra om institutet skulle ha en VD eller inte. Ståndpunkten att det är styrelsen som avgör vilken administrativ ledning man skall ha är mycket rimlig. Under dessa förhållanden och efter dessa påtryckningar beslöt styrelsen anställa en VD. Men då hade regeringen glömt sitt erbjudande till Schein, och det var inte längre fråga om att normalt förlänga hans mandat. Han fick beskedet att han nu skulle få sitta kvar på ett år. Som krona på verket efter alla dessa turer erbjöds Harry Schein att bli verkställande direktör i Filminstitutet. Regeringen, utbildningsministern, skulle alltså gå förbi styrelsen och avgöra vem som skulle bli verkställande direktör. Är det någon som jag, som Jan-Erik Wikström säger, är ute efter i detta ärende är det den person som ordnade till de administrativa och politiska förutsättningarna för det som har hänt i Filminstitutet. Men det ansvaret vill Jan-Erik Wikström inte ta. Det kallar jag en politisk skandal av det format som vi i Sverige håller oss med.
Fru talman! Till sist kom vi alltså fram till pudelns kärna! Det är inte Filminstitutet som Kjell-Olof Feldt är engagerad i, det är inte filmproducen 81 terna, det är inte filmarbetarna, det är inte de anställda på Filminstitutet — det här är en fråga om vad som hände med Harry Schein 1978! Eftersom jag faktiskt var med då vill jag bara säga att den historieskrivning Kjell-Olof Feldt gjorde torde vara mera Schein än verklighet — så var det faktiskt inte. Från början när Filminstitutet upprättades fanns det en ordförande och en VD. I ett senare skede förenades dessa poster. Jag uttryckte den uppfattningen att det var lämpligt att styrelsen hade en annan ordförande än den verkställande direktören — så är det såvitt jag vet i de flesta statliga och andra företag. Självfallet förekom det förhandlingar mellan Harry Schein och mig om detta. Det är alldeles riktigt att det är styrelsen som utser VD, men det är också rimligt att den som i regeringen skall föreslå ordförande i styrelsen är medveten om huruvida det skall förekomma en sådan sammankoppling i framtiden. Mitt enkla resonemang var detta: Det är värdefullt om det finns mer än en person som bestämmer i svensk film. Vad regissörsaktionen gällde var frågan, om det var bara en person som skulle fatta alla beslut eller om någon mer än Filminstitutets VD och ordförande skulle kunna påverka svensk filmpolitik. Jag tycker det är en rimlig mångfald att åtminstone några personer tillsammans kan fatta de besluten. — Så var det med det ministerstyret. Sedan måste jag ändå få fråga Kjell-Olof Feldt: Anser alltså Kjell-Olof Feldt att regeringen inte bör bevilja Filminstitutets styrelse ansvarsfrihet? Jag kan inte dra någon annan slutsats. Mot ett enhälligt förvaltningsråd, med den sakkunskap i filmfrågor som där finns företrädd, skulle jag alltså följa en helt annan linje! Har inte Kjell-Olof Feldt ändå på den punkten tagit till litet grand i överkant?

Fru talman! Pudelns kärna skulle alltså vara Harry Schein. Jag skulle ha tagit upp den här debatten med utbildningsministern inte därför att jag är intresserad av Filminstitutets framtid, inte därför att jag inser att de ekonomiska förutsättningarna för svensk filmproduktion är sämre än de varit på mycket länge, inte därför att Filminstitutets personal faktiskt begärt besked om vad som skall hända med dem — jag har gjort det för att få diskutera en enskild persons öde med utbildningsministern. Det var bra fräckt, Jan-Erik Wikström, att påstå det, särskilt som det inte var jag som drog in personen Schein i den här debatten, utan utbildningsministern själv, för att försöka utnyttja Scheins person. I själva verket var det ju han som gav upphov till den dubbla ledning av Filminstitutet som sedan visade sig bli ett så allvarligt problem att den heltidsarbetande ordföranden har avgått och den verkställande direktören begärt avsked. Det blev resultatet. Men samtidigt medger Jan-Erik Wikström — och det kan man säga vara ett visst framsteg — att det var hans uppfattning att institutionen skulle ha en ordförande och en verkställande direktör. Då är åtminstone en fråga: Varför Nr 129 då göra en halvtidseller trekvartstidsarbetande ordförande tillsammans Måndagen den med en direktör? Var det för att skapa detta med pluralism? Jan-Erik 4 maj 1981 Wikström påstår nu att det var hans motiv. Vad blev konsekvenserna och utfallet i praktiken? Under den tidigare Om Svenska filmledningens tid fanns det när det gällde produktionen, dvs. den kreativa delen av verksamheten, tre självständiga producenter som i praktiken bestämde vilka filmer Filminstitutet skulle producera. Den dåvarande chefen hade formellt vetorätt, men den utnyttjades aldrig. Vad som hänt efter Jan-Erik Wikströms nyordning är att producenterna fått gå och att under den nya ledningens tid det varit Filminstitutets verkställande direktör som helt ensam bestämt vilka filmer Filminstitutet skulle producera. Så blev det med den pluralismen, Jan-Erik Wikström. I stället för tre personer blev det en, den direktör som på något sätt skulle säkerställa pluralismen. Jan-Erik Wikström frågar om jag anser att regeringen inte skall bevilja ansvarsfrihet. Innan jag svarar skulle jag ha velat ha ett besked i de frågor som jag har ställt och som jag, trots en debatt som pågått i en timme, inte fått något svar på. Om regeringen inte tänker bevilja Filminstitutet pengar eller komma till riksdagen med begäran om anslag, vad skall då Filminstitutet göra? Hur snabbt skall filmproduktionen reduceras? Eller, om den inte skall dras ner nästan till nollnivå, hur många av institutets personal måste då avgå? Såvitt jag förstår tar regeringen både praktiskt och moraliskt på sig ansvaret för detta, om man säger till styrelsen: Detta var fullt korrekt och riktigt handlat, Filminstitutets ekonomi har ni inget fortsatt ansvar för — det är vi som tar ansvaret. Bevilja gärna vem som helst ansvarsfrihet, Jan-Erik Wikström — någon måste ändå till slut ta ansvaret. Det är möjligen så att Jan-Erik Wikström har på känn att det inte blir han som får ta ansvaret för att reda upp den här svåra situationen, det elände som skapats, utan att det blir någon annan. Det hade varit bra — både för den svenska filmens framtid och för våra möjligheter att i någorlunda förtroendefull samverkan fortsätta på det här området — om utbildningsministern sagt: Jag beklagar att jag ansåg mig tvungen till den här typen av ministerstyre. Det var ett misstag — det skulle jag inte ha gjort. Det förhållandet att institutionen i framtiden måste få klara besked är viktigare än någonting annat. Om det är så att regeringen, så länge den nu sitter, inte tänker ta vare sig något ekonomiskt eller något politiskt ansvar för Filminstitutet, måste ju den nuvarande styrelsen dra mycket obehagliga slutsatser av detta. Och jag vill till slut — om Jan-Erik Wikström tänker göra några fler inlägg här — fråga: Vilket besked ger Jan-Erik Wikström styrelsen? Skall den förlita sig på institutets egna resurser och därmed göra de ingrepp som torde bli nödvändiga mycket snart, eller kommer regeringen, när den nu beviljar ansvarsfrihet, att ta på sig något ansvar för egen del?
Fru talman! Kjell-Olof Feldt har rätt när han säger att jag inte är den som skall ta Filminstitutet ur den här krisen, i så måtto att jag inte sökt tjänsten som VD för Filminstitutet. Det torde vara allom bekant att Filminstitutet har lyst ut den tjänsten och att den är under tillsättning. Jag har alltså inte sökt tjänsten och tänker inte försöka meritera mig för den. Det ministerstyre som förekom 1978 innebar att regeringen utsåg ordförande och styrelse för Filminstitutet, och det är aktuellt snart igen, därför att mandatperioden går ut. Och hur en erfaren parlamentariker som Kjell-Olof Feldt kan påstå att det skulle gå utöver regeringens befogenheter att utse styrelse förstår jag inte. Det exceptionella i situationen var att stvrelseordföranden samtidigt var den högste ansvarige tjänstemannen. Det var detta jag menade när jag sade att det var önskvärt att fler personer fick insyn i och beslutsrätt över institutet. Gång på gång i sina inlägg ger Kjell-Olof Feldt ett intryck av att det är regeringen eller jag som bär ansvaret för Filminstitutets löpande ekonomi och dess budget. Det förhåller sig inte på det sättet. De instrument vi har är filmavtalet och det årliga anslag som vi ger i budgeten, och så naturligtvis utseende av styrelse och styrelseordförande. Det är på de vägarna vi även i fortsättningen skall ge det stöd till Filminstitutet som behövs. I en tid av ekonomisk kris inte bara för landet utan också för filmen är det viktigt att man upplever sig ha stöd från statsmakterna och inte bara möts av försåtliga angrepp eller antydningar om att personalens anställningstrygghet skulle vara i fara. Det är den — såvitt jag vet — inte alls, och jag skall göra allt vad jag kan för att bistå Filminstitutets styrelse i dess strävanden att stödja svensk kvalitetsfilm.
Fru talman! Min erfarenhet som parlamentariker och faktiskt också ett tag som verksam i en svensk regering säger mig att det sätt som Jan-Erik Wikström agerade på 1978 icke är förenligt med vår konstitution, med hur en svensk regering skall arbeta. Det riktiga sättet hade naturligtvis varit att styrelsen fått avgöra hur institutet borde ledas och hur dess administration skulle se ut, därför att det är det enda sättet att visa styrelsen för en institution förtroende. Jan-Erik Wikströms funderingar om mångfalden i beslutsfattandet tycker jag var högst opåkallade. Den saken hade väl den styrelse som han utsett och den ordförande som stod honom mycket nära kunnat ordna. Men Jan-Erik Wikström agerade personligen på ett sätt som väckte — det går ju inte att diskutera bort — förstämning och pinsam uppmärksamhet då det gällde att ordna personfrågorna, att flytta bort personer och sätta dit andra. Försök inte att rida på några konstitutionella hästar i detta fall — där har Jan-Erik Wikström ramlat av för länge sedan! Men nu till ansvarsfrågan. Regeringen konstaterar alltså, via sin utbildningsminister, att Filminstitutet befinner sig i svår ekonomisk kris. Åt denna kris avser man icke att göra något. I stället väljer Jan-Erik Wikström — för all. Nr 129 del, i en dålig situation är anfall bästa försvar — att angripa mig för att jag Måndagen den skulle ha antytt att Filminstitutets personal skulle ha problem med sin 4 maj 1981 anställningstrygghet. Men, Jan-Erik Wikström, det är ju personalen själv som har begärt besked — vad som kommer att hända med institutet, om Om Svenska filmpersonalen har möjlighet att stanna kvar, vad som skall ske med filmarbetare och andra. Det är inte jag som har antytt något. Det är ett så uppenbart faktum att oron är stor. Och tystnaden från regeringens sida lär inte minska den oron. Sedan blev det litet patetiskt till slut, fru talman, när utbildningsministern sade att han på allt sätt skall understödja styrelsen i dess arbete för att återställa Filminstitutets ekonomi och främja den svenska filmens framtid — eller vad det var han sade. Ja, vilket understöd har styrelsen i praktiken fått genom den här interpellationsdebatten?

Det är inte budgetministern som sitter bakom utbildningsministern just nu, men jag kan tänka mig att hans ande svävar över vattnen när den förut så spendersamme Jan-Erik Wikström inte ens vågar antyda att staten — regeringen och riksdagen — i framtiden skulle behöva gå in med ytterligare insatser till Filminstitutet. Förhoppningar om privat kapital, förhoppningar om bättre filmavtal— det är allt som erbjuds. Ja, någon särskilt ärofull avslutning på den här affären tycker jag inte Jan-Erik Wikström har bestått oss med.
Fru talman! Under mina år som utbildningsminister har anslaget till Filminstitutet på en rad punkter kraftigt ökat. Vid ett enda tillfälle har vi haft delade meningar. Då bjöd socialdemokraterna under.
Fru talman! Om igen: Det är riktigt att anslaget har ökat. Men då är det på sätt och vis ännu allvarligare att Filminstitutets ekonomi så kraftigt har försämrats — trots de ökade statsbidragen. Jag skall inte upprepa mig själv mer än en enda gång till: Antingen måste man säga sig att här har det begåtts så allvarliga missgrepp i den ekonomiska planeringen och skötseln av institutet att man måste försöka göra om arbetet från grunden, eller också får man säga att eftersom regeringen godtar resultatet av den ekonomiska verksamheten bär också regeringen ansvaret för att se till att detta inte leder till en ren katastrof. Det är alltså det ansvaret som Jan-Erik Wikström inte vill ta och som han nu försöker lägga ett våtvärmande omslag om genom att hänvisa till sina bedrifter i det förflutna. Men nu är pengarna slut, Jan-Erik Wikström. Det hjälper inte mycket hur duktig man var för några år sedan.

Fru talman! Kjell Nilsson har frågat mig dels om jag avser att vidta åtgärder för att trygga sysselsättningen vid Etri Fönster AB i Ryssby, dels vilka åtgärder jag, om företagets beslut står fast, är beredd att vidta för att trygga Ryssbys överlevnad som ett livskraftigt samhälle. Som jag i flera tidigare frågeoch interpellationssvar framhållit ankommer det på styrelsen i ett företag att vidta sådana strukturoch effektiviseringsåtgärder som den bedömer erforderliga för att ge företaget en långsiktig konkurrenskraft. Det är rimligt att företaget härvid överväger de effekter som olika strukturalternativ kan få på sysselsättningen och utvecklingen i Övrigt. När vi diskuterar situationen i Ryssby samhälle måste vi betrakta hela arbetsmarknaden i Ljungby kommun. Avståndet mellan Ryssby och Ljungby, som är kommunens centralort, är inte mer än ca 15 km. Andelen arbetslösa i Ljungby kommun, som enligt ortsplanen är klassificerad som kommuncenter, ligger väsentligt lägre än genomsnittet såväl för samtliga kommuncentra utanför stödområden som för länet och riket. Under år 1980 uppgick arbetslösheten i Ljungby kommun till 0,7 96. Motsvarande andel för samtliga kommuncentra utanför stödområdet var ca 1,5 20. Vidare har kommunen i dag ungefär lika stor industrisysselsättning som år 1975, vilket innebär en gynnsam utveckling i förhållande till industriutvecklingen i stort. Industristrukturen i Ljungby kommun är relativt god med inslag av små och medelstora företag, som representerar flera branscher. När sysselsättningsproblem uppstår måste tyngdpunkten i arbetet med att lösa dem bygga på initiativ i länen från företag, kommun och länsorgan. Länsstyrelsen har också tilldelats särskilda medel som bl.a. kan användas för att initiera sådana insatser. För budgetåret 1980/81 har regeringen från anslaget Åtgärder i anslutning till länsplanering anvisat länsstyrelsen i Kronobergs län 800 000 kr. för sådana åtgärder. Självfallet skall också de arbetsmarknadspolitiska medel sättas in som kan behövas för att underlätta de omställningsproblem som kan uppstå för berörd personal.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på mina frågor om sysselsättningen vid Etri Fönster AB i Ryssby. Svaret är kort och entydigt — industriministern är inte beredd att vidta några som helst åtgärder, och anledningen till det är enligt industriministern att åtgärderna inte är behövliga för Ryssby samhälle. Ryssby är en liten ort med ca 900 invånare och ligger, som också industriministern sade i svaret, 15 kilometer från Ljungby. Ljungby skall klara sysselsättningen för dem som nu arbetar i Ryssby. Ljungby har en fin industristruktur och har haft en god utveckling under flera år, menar industriministern. Ja, det är mycket som arbetsmarknaden i Ljungby skall orka med. Vi har här i kammaren tidigare diskuterat förhållandena vid Södra Skogsägarnas fabrik i Strömsnäsbruk, där ungefär 300 anställda har friställts. Jag kan tala om för industriministern, om han inte minns det, att deras sista arbetsdag var valborgsmässoafton. En mycket bitter stämning har självfallet utbrett sig i Strömsnäsbruk. Arbetsmarknaden i Ljungby klarar inte att ta emot de friställda från Strömsnäsbruk. Nu skall Ljungby därutöver också ta emot dem som friställts i Ryssby. Såvitt jag vet finns det inga lediga arbeten för träindustriarbetare i Ljungby. Träindustrin har minskat väsentligt i Ljungby, och metallindustrin har tagit över den största delen av arbetsmarknaden där. Detta skulle innebära att om man kan få något arbete i Ljungby tvingas man omskola sig till metallarbetare i stället för träindustriarbetare. Genomsnittsåldern är ganska hög vid Etris industrier, och det blir därför besvärligt för många människor med en sådan omställning. Dessutom skall man pendla en och en halv mil morgon och kväll efter att nu ha varit van vid att ha gångavstånd till sin arbetsplats. Arbetsmarknadssituationen i Ljungby har försämrats mycket starkt under senare tid. Det pågår vid flera av industrierna i Ljungby förhandlingar om tredagarsvecka, och den goda sysselsättning som varit rådande i Ljungbyregionen har snabbt försämrats. Det kommer att bli mycket besvärligt att på arbetsmarknaden i Ljungby ta hand om dem som friställts vid Etris fabriker i Ryssby, även om man klarar omskolningsproblemen. Ryssby är som sagt ett litet samhälle, där Etri är den helt dominerande industriarbetsplatsen. Företagets verksamhet har minskat litet grand under senare år, men i stort sett har företaget behållit sin storlek. Det här kommer att bli ett dråpslag mot sysselsättningen i hela Ryssby. En nedläggning kommer inte bara att drabba de anställda vid Etrifabriken, utan också dem som arbetar inom åkerirörelsen i Ryssby, vilken har hand om de flesta körningarna åt Etri, Det kommer också att bli besvärligt för hotellet på orten att leva vidare, när de som arbetar på Etri försvinner till andra delar av kommunen. Ryssby har redan den största utpendlingen av tätorterna inom Ljungby kommun. Om Etri får lägga ner tillverkningen, riskerar Ryssby utan tvivel att bli en ren sovstad till Ljungby. Det parti som industriministern tillhör, centerpartiet, talar ofta om de små samhällenas stora värde. Jag kan dela denna uppfattning. Men om vi skall kunna behålla dessa små samhällen, får vi inte vid varje tillfälle säga att det inte gör någonting om hela sysselsättningen försvinner i det lilla samhället därför att det stora samhället kan ta hand om människorna. Här borde verkligen finnas ett tillfälle för industriministern att ta intitiativ för att rädda sysselsättningen i Ryssby. Och med anknytning till den förra debatten vore det kanske bra att avsluta med ett sådant initiativ — ingen vet ju hur regeringen ser ut om några dagar. Etri gjorde en betydande vinst så sent som 1980, och företaget borde rimligen ta det ansvar för de anställda som det innebär att inte nu lägga ner verksamheten. Om företaget läggs ned, försvinner en kapacitet som är näst intill unik. Ryssbyfabriken har ett specialsortiment av fönster som jag tror det kommer att bli besvärligt för de andra fabrikerna inom koncernen att ta över. Risken är att tillverkningen splittras, vilket skulle försämra lönsamheten också vid de andra industrierna. Som industriministern nämnde i sitt svar har både lokala och centrala MBL-förhandlingar ägt rum. Här kan noteras att parterna inte alls är överens om nedläggningen. I både lokala och centrala förhandlingar har arbetstagarparten gått emot en nedläggning. Det är alltså rimligt att man gör den nödvändiga minskningen i produktionen vid många industrier i stället för att avhända sig hela kapaciteten i Ryssby, vilken skulle bli svår att återskapa om företaget får bättre avsättningsmöjligheter. Den besvärliga situationen för Ryssbyfabriken beror naturligtvis på det låga bostadsbyggandet och den låga takten i reparationsarbetena inom befintlig bebyggelse. En hel del av detaljerna i den bebyggelse som är något äldre men ändå inte riktigt gammal är av dålig kvalitet — det gäller inte minst fönstersnickerierna. Och vi kan förvänta oss att fastighetsägarna och bostadsföretagen i detta land, så snart de får ekonomiska resurser, tvingas byta ut dessa fönsterpartier. Detta måste ske inom en mycket snar framtid. Då behövs den kapacitet som finns i Ryssby. Jag vill fråga industriministern: Kan industriministern tänka sig att påverka företaget att beakta alternativet neddragning vid flera fabriker i stället för att genomföra en definitiv nedläggning av Ryssbyfabriken, vilket skulle innebära borttagandet av en kapacitet på fönstersnickerisidan som vi om några år med all sannolikhet behöver? Är det rimligt att det väl fungerande samhället Ryssby i fortsättningen skall finnas kvar i nuvarande form? Anser industriministern att Ryssby samhälle blir lika värdefullt för de där boende, om det blir en ren sovstad till Ljungby och all möjlighet till försörjning på orten försvinner? Menar statsrådet att det blir bättre förhållanden för människorna i Ryssby, om de förlorar den sysselsättning som nu finns där? Industriministern sade att det ankommer på styrelsen att här fatta beslut. Jag är medveten om detta, men jag är också övertygad om att en kraftfull meningsyttring från statsrådet kan påverka styrelsen i den riktning som jag här har nämnt. Det vore lyckligt, både för fönsterproduktionen här i landet och för utvecklingen i Ryssby samhälle.
Fru talman! Jag har i många sådana här debatter ifrågasatt det rimliga i att uppta tid i riksdagens kammare med att diskutera frågor som egentligen hör hemma vid styrelsebordet i vederbörande företag eller måhända i de kommunala församlingarna. Jag måste dess värre ifrågasätta även denna debatts berättigande. Jag vill dock till Kjell Nilsson säga att jag som industriminster självfallet inte tänker gå in och påpeka för företaget hur man där skall hantera sin framtidsplanering eller sin marknadsanpassning. Det måste företaget självt göra. Det finns MBL-förhandlingar och andra kontakter mellan de anställda och företagsledningen som skall tillgodose de anställdas behov av inflytande över utvecklingen. Frågor om vilka konsekvenserna blir för Ryssby samhälle och för Ljungby kommun av de ändrade dispositionerna inom företaget får man naturligtvis ta upp med de kommunala myndigheterna. Jag vill avslutningsvis säga att jag är medveten om att de industriella problem som gäller svenskt näringsliv naturligtvis också drabbar Ljungby kommun liksom de drabbar hela vårt samhälle. Jag vill dock efter att ha tittat litet på omständigheterna i fallet säga att Ljungby kommun trots allt har bättre förutsättningar än de flesta kommuner att klara de omställningsproblem som följer i strukturförändringarnas spår. Jag tycker alltså att man med företagets, fackets, kommunens och i tillämplig omfattning länsmyndigheternas samverkan skall kunna lösa de problem som f.n. finns i Ryssby samhälle.
Fru talman! Jag beklagar att statsrådet anser att en sådan här fråga inte är mycket att diskutera i riksdagen. Den har dock med industripolitiken i vårt land att göra. Den berör direkt 90 människor och deras försörjning i detta samhälle. Om vi räknar in familjerna berörs ungefär 200 personer. Jag tycker inte alls att det är en så liten fråga att man inte kan ha en politisk uppfattning om hur man skall kunna lösa den. Har vi en industriminister är det rimligt att vi får framföra våra synpunkter till honom för att höra vad han har för möjligheter att påverka en utveckling som vi tycker är olycklig. Jag tycker det är olyckligt att det här lilla samhället skall bli helt utan arbetsplatser, att endast några små servicearbetsplatser är kvar men ingen riktig resurs som kan sysselsätta människorna. Menar man att vi inte skall ha en stark koncentration till tätorterna, kan man inte låta de samhällen som ligger 15 kilometer från tätorterna bli helt utan sysselsättning. Det blir dyrare och dyrare att pendla och svårare och svårare för människorna att leva under sådana förhållanden. När det nu råder starkt delade meningar mellan de anställda i företaget — både på tjänstemannasidan och på arbetarsidan — och företagsledningen om hur man på lyckligaste sätt skall lösa situationen, vore det rimligt att statsrådet uttalade en mening. Jag menar därmed inte alls att statsrådet skall gå in och dirigera styrelsen. Jag är rädd för att man här gör sig av med en kapacitet, som man inom en mycket snar framtid behöver för att klara det absolut nödvändiga underhållet av de fastigheter vi har i vårt samhälle. Avhänder vi oss kapaciteten i Ryssby — vilket vi gör om vi lägger ner den — är jag inte alls säker på att de andra fabrikerna snabbt kan öka sin kapacitet så mycket att de också klarar den nedlagda kapaciteten i Ryssby. Denna fråga får alltså en mycket olycklig lösning, som på relativt kort tid kan ställa sig som icke önskvärd ur många synpunkter. Ljungby kommun har stora möjligheter att lösa denna fråga, menar statsrådet. Det gäller dels besvären för dessa människor, dels att det skett en dramatisk försämring av sysselsättningsläget i Ljungby kommun på senare tid. Inte minst beroende på vår avsaknad av energipolitik i detta samhälle har ett av de större företagen inlett förhandlingar med de anställda om införande av tredagarsvecka, och flera företagi Ljungby kommun håller på med samma förberedelser. Det visar att det är en besvärlig situation, i stället för det ljusa läge som statsrådet försöker teckna.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har anhållit att jag i kammaren närmare redogör för de skäl som gett anledning till fördröjningen av propositionen om kemisk lövslybekämpning av skogsmark samt lämnar en redogörelse för remissutfallet. Jag besvarade för en tid sedan i denna kammare en fråga av John Andersson om vid vilken tidpunkt regeringen avsåg att framlägga en proposition om spridande av kemiska medel i skogsbruket.
Enligt uppgift kommer inte regeringen att under våren lägga fram någon proposition om kemisk lövslybekämpning av skogsmark. En anledning härtill har angetts vara den splittrade bild som utfallet av remissbehandlingen givit. Då många anser dröjsmålet utomordentligt beklagligt är det viktigt att innehållet i remissvaren blir mer allmänt känt.
Jag erinrade därvid om att utredningen om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket lagt fram ett delbetänkande som behandlar användningen av kemiska medel vid bekämpning av lövsly. Jag redovisade också att det vid remissbehandlingen framkommit skilda synpunkter på utredningens förslag och att frågan bereddes inom regeringskansliet. Att i ett frågesvar nu lämna en redogörelse för vad alla remissinstanser anfört ser jag inte som meningsfullt.
Jag anhåller därför att statsrådet närmare redogör i kammaren för de skäl som gett anledning till fördröjningen av propositionen samt lämnar en redogörelse för remissutfallet.
Remissvaren är offentliga handlingar som finns tillgängliga för alla som är intresserade. Beredningen av ärendet fortsätter. Det är min uppfattning att ett förslag bör läggas fram i god tid inför besprutningssäsongen 1982.

Herr talman! Debatten om svenskt skogsbruks förmåga att förse förädlingsindustrin med råvara har varit intensiv de senaste åren. Lågt kapacitetsutnyttjande i industrin med försämrad lönsamhet och osäker sysselsättning som följd har gett god näring åt denna debatt. Härtill kommer att skogsnäringen i förhållande till andra näringsgrenar lämnar ett ojämförligt stort bidrag till Sveriges handelsbalans. Skogsnäringen är således en 93 viktig faktor i kampen för en sund svensk ekonomi. Den skogsvårdslag som nu gäller förutsätter att skogsbruket bedrivs så, att en hög och jämn virkesproduktion erhålls. Trädslagsinriktningen är klart uttalad till förmån för barrträd, som ger ett högre ekonomiskt utbyte än lövträd. Jag har ställt min fråga till jordbruksministern om en i vår utebliven proposition om lövslybekämpning från luften just med hänsyn till skogsvårdslagens intentioner vad gäller såväl hög och jämn virkesproduktion som trädslagssammansättning. Svenskt skogsbruk oroas över dröjsmålet med propositionen av två skäl. Dels försvåras eller rent av omintetgörs möjligheten att bedriva skogsbruk i enlighet med skogsvårdslagens mening, dels försvagas ekonomin inom skogsbruket ytterligare. Jag vill gärna påminna om vad jordbruksministern i ett anförande i Alingsås i höstas yttrade i fråga om flygbesprutning. Han sade då att om partierna i utredningen blir överens om ett förslag, kommer det att väsentligt underlätta propositionsskrivningen. Nu har, herr talman, de fyra stora riksdagspartierna i utredningen kommit överens om ett förslag till regeringen, vilket ändå inte tycks ha varit tillräckligt stöd för Anders Dahlgren. I stället har vi i dagspressen kunnat läsa att statssekreteraren i jordbruksdepartementet, Olof Nilsson, uttalat att en proposition inte kan förväntas i vår på grund av den splittrade remissbilden. Det har gett mig anledning att också be jordbruksministern redogöra för remissutfallet. Vi har nu av jordbruksministern fått höra att en del av svaret på min fråga gavs redan för någon vecka sedan, då John Andersson, vpk, hade frågat när en proposition kan förväntas. Svaret i den delen är märkligt. Först och främst så frågade John Andersson när propositionen skulle läggas fram. Jag har frågat vilka skälen var till att den inte lades fram under våren. Nu fick John Andersson i någon mån ett svar med anledning av min fråga i dag, då beskedet kom att propositionen bör läggas fram i god tid före nästa sprutsäsong. Den framförhållning man har inom skogsbruket pockar kanske på en proposition under hösten. Jag tycker inte att remissbilden är så splittrad, och jag vill därför fråga Anders Dahlgren om det verkligen är så att miljögrupper i Mark och Årjäng, Miljöcentrum och en rad kommuner i remisshänseende är att jämföra med naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen, facket, LO och ett samlat svenskt skogsbruk.
De frågor gällande skogsvårdslagen som Arne Andersson i Ljung nu aktualiserar är lämpliga att diskutera när regeringen har lagt fram sin proposition. Det finns ingen anledning att diskutera dem i dag. Om det är så att Arne Andersson fortfarande är bekymrad över remisserna och remissutfallet och har haft svårt att få tag i och läsa remisserna, skall jag gärna till herr Andersson överlämna en remissomgång som jag har med mig här.

Herr talman! Jag är tacksam för Anders Dahlgrens beredvillighet att bära — Tisdagen den med sig denna pappersbunt. En av uppgifterna för oss politiker är faktiskt att 5 maj 1981 ge en vidare allmänhet kunskap om vad dessa remissinstanser har gett uttryck för. Jag trodde att jag skulle kunna lämna ett bidrag i den riktningen, inte Om förslag till precis genom att Anders Dahlgren skulle redogöra för de flera hundra riksdagen rörande sidorna remisser, men väl genom att han talade om skälen till att en — jövslybekämpning proposition inte kunnat läggas fram. Jagställer mig fortfarande frågan: Varför är det så utomordentligt svårt att komma med en proposition? De som är satta att vaka över god naturmiljö, såsom naturvårdsverket, liksom de som är satta att vaka över människors hälsa i samband med arbete i skogen, såsom arbetarskyddsstyrelsen, och de som är satta att mera allmänt tillvarata skogsarbetarnas intressen, såsom facket, har haft det mycket lättare att ta ställning. Detta är svårförståeligt. Likaså har man inom svenskt skogsbruk, där man har att efterleva skogsvårdslagen, inte haft det så svårt som Anders Dahlgren att ta ställning i denna fråga utan säger ja till utredningens förslag. Det är ett råd så gott som något till jordbruksministern. Skulle inte jordbruksministern och jag kunna vara överens på en enda punkt, nämligen att det för oss inte är ett tillräckligt skäl att vpk och Centerns ungdomsförbund inte vill ha flygbesprutning? Vi skulle kunna stödja oss på dem som har ansvaret i långt högre grad för att svenskt skogsbruk fungerar. Det skulle kunna gå att få fram en proposition. Jag tycker att Anders Dahlgrens bryderi med propositionen är lika självförvållat som obegripligt.
Herr talman! Får jag säga till Arne Andersson att det inte är särskilt bråttom med propositionen som sådan, eftersom den ändå kommer att avse 1982 års besprutningssäsong. Det skulle inte ha varit möjligt att få fram en proposition som hade gällt årets besprutningssäsong. Därför är det mycket gott om tid. Vad som däremot är bråttom är att regeringen inom den allra närmaste tiden måste fatta ett beslut när det gäller årets besprutningar. Och jag förutsätter, som jag tidigare har sagt, att det förbud som nu gäller får förlängas intill dess att propositionen blir klar. Vi får då se hur den ser ut.

Herr talman! Med den föreställningen att vi inte behöver någon proposition för 1981 är jordbruksministerns inställning till brådska med propositionen mera lättförståelig. Men jag tillåter mig att erinra om att för ett år sedan, när utredningen i denna fråga hade jobbat bara några få månader, uttalade Anders Dahlgren att det var hans mening att arbetet skulle bedrivas så att en proposition kunde läggas fram under våren samma år, för att den skulle kunna användas under innevarande års besprutningssäsong. Jag vill 98 gärna vara tillmötesgående och säga — även om jag tyckte att det var dumt med det tillfälliga förbudet — att jag så småningom har insett att den tidsmarginal för utredningen som Anders Dahlgren den gången uppsatte var orimlig. Den var svår att hålla både i utredningen och i departementet. Men nu, ett år senare, när det ges så många fler månader, är ytterligare ett års uppskov inte begripligt. Det kan rent av tolkas som om det hela hade att göra med den goda viljan att lägga fram en proposition.
Herr talman! Jag försäkrar att det inte har något med den goda viljan att göra — möjligtvis med olika politiska viljor.

Herr talman! Bo Forslund har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit för att fullfölja riksdagens beslut den 19 december 1980 att förorda att regeringen noggrant prövar förutsättningarna för en tidigarelagd övergång till lågsvavlig olja för bl.a. Västernorrlands län. För att motverka de negativa effekterna av försurningen i landet har åtgärder vidtagits såväl för att minska svavelutsläppen som för att få i gång kalkning av sjöar och vattendrag. En viktig del av dessa åtgärder är den av riksdagen 1976 och 1979 beslutade etappvisa sänkningen av svavelhalten i eldningsolja. Enligt den beslutade tidsplanen är det nu förbjudet att förbränna eldningsolja med högre svavelhalt än 1 viktprocent i största delen av södra och mellersta Sverige. fr.o.m. den 1 oktober i år gäller detta i ytterligare några län, och efter den 30 september 1984 gäller bestämmelsen i hela landet. Med anledning bl.a. av det riksdagsuttalande som tas upp i frågan utreder naturvårdsverket förutsättningarna för en tidigareläggning av övergången till lågsvavlig olja. De uppgifter som naturvårdsverket tar fram beräknas vara färdiga i början av hösten 1981. Regeringen kommer därmed att kunna pröva denna fråga samtidigt som ställning tas till rapporten från fiskeristyrelsen och naturvårdsverket om utvärdering av pågående försöksverksamhet med kalkning. Jag vill också framhålla att det inom just det län som Bo Forslund nämner i sin fråga finns kommuner som har använt sig av möjligheten att meddela föreskrift i lokal hälsovårdsförordning om sänkning av svavelhalten utöver vad som generellt gäller enligt förordningen om svavelhaltigt bränsle.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Luftföroreningarna och försurningsproblemen i Västernorrland, i synnerhet i Sundsvalls-, Timråoch Örnsköldsviksområdena, börjar vid det här laget bli rätt kända. Tar man del av de rapporter och undersökningar som tagits fram i Västernorrland under det senaste året, så finner man att försurningsläget är mycket besvärande, för att inte säga allvarligt. Bryter man ned rapporterna till att gälla enbart Sundsvall-Timrå-regionen, kan man konstatera att drygt var tredje sjö är försurningshotad eller försurningskänslig. Var fjärde sjö bedöms vara utsatt för en accelererande försurning inom en period på fem till tio år med allvarliga ekologiska skador som följd. Till stor del beror detta givetvis på att de tyngre massaindustrierna är koncentrerade efter kusten. Genom införandet av lågsvavlig olja skulle enligt länsstyrelsens beräkningar de totala utsläppen minska från 29 000 till 19 000 ton per år. Jag tycker inte att man kan skjuta över ansvaret på kommunerna, även om jag är medveten om att sådana möjligheter ges genom hälsovårdsförordningen. För det första blir det en väldig splittring i fråga om de beslut som kommunerna kommer att fatta. Av den anledningen vore det bra om regeringen kunde utsätta en ny tidpunkt för ikraftträdandet så snart som möjligt. För det andra har riksdagen slaviskt beslutat att övergång till lågsvavlig olja skall ske först i de södra delarna av vårt land, och sedan drar man sig successivt norrut utan att egentligen noggrant ha prövat var den bäst behövs. Västernorrland har f.n. den allvarligaste försurningssituationen efter Västerbottens och Göteborgs och Bohus län. För det tredje har jag den uppfattningen att det är statsmakten som kan utverka lågsvavlig olja. Och jag tycker också att staten måste ta ansvar för oljeförsörjningen. Därför kan man inte bara hänvisa till hälsovårdsförordningen. Jag vill ställa en följdfråga: Är jordbruksministern beredd att medverka till att säkra länets försörjning av lågsvavlig olja, om länets kommuner själva beslutar att skärpa hälsovårdsförordningen till att gälla övergång till lågsvavlig olja under 1982?
Herr talman! Jag kan inte ge ett sådant löfte — det står inte i min makt. Det är emellertid viktigt att minska svavelutsläppen. Försurningen är vår kanske allra största miljöfråga just nu, och Bo Forslund kan vara helt övertygad om att jag kommer att arbeta för en minskad försurning. Men jag vill samtidigt erinra om att beslutet om övergång till lågsvavlig olja redan är fattat, och det skall gälla hela landet 1984. Vad det då är fråga om är riksdagens önskan att beslutet skall tidigareläggas. Jag har där svarat att så snart vi får naturvårdsverkets rapport skall vi ta ställning i den frågan.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att länets samtliga kommuner ser allvarligt på försurningssituationen. Kommunförbundets länsavdelning har tillsatt en arbetsgrupp som skall lägga fram förslag till kommunerna om en lämplig tidpunkt. Utredningen har direktiv som innebär att man skall följa regeringens och riksdagens handläggning av frågan om förutsättningarna och en rekommenderad tidpunkt för införande av lågsvavlig olja i Västernorrlands län. Det finns sålunda oklarheter. Kommunerna i Västernorrland förväntar sig att regeringen snabbt tar erforderliga initiativ. Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag tolkar det positivt och hoppas att denna debatt skall påskynda jordbruksministerns fortsatta handläggning när han får det slutgiltiga materialet från naturvårdsverket.

Herr talman! 1979 fattade riksdagen beslutet att ge NCB 1 miljard kronor för att sanera företagets ekonomi och för att — som det då hette — förvandla NCEB till ett slagkraftigt skogsföretag. Riksdagsbeslutet tillkom under stor vånda. Många menade att det var att kasta pengarna i sjön. Andra sade, att nu blir det ett bra företag. Inom den socialdemokratiska gruppen föregicks beslutet av en lång diskussion, som blandades av tveksamhet och förhoppningar. Landet styrdes av en folkpartiregering, som inte visste vad den ville göra med NCB. I det läget upptogs diskussioner mellan vårt parti och centerpartiet, som bl.a. företräddes av nuvarande industriministern. Som utgångspunkt för samtalen fanns en gemensam grunduppfattning om att producentkooperationen borde vara kvar inom skogsindustrin. Dessutom trodde vi att om skogsbönderna och skogsägarföreningarna var kvar som ägare till NCB, skulle deras industrier i det närmaste garanteras virke. Från vårt parti var vi av den absoluta uppfattningen att om inte skogsägarna höll NCB med råvaror, fanns det ingen anledning för staten att gå in med pengar. Utan virke är ju industrianläggningarna i det närmaste värdelösa. Riksdagen beviljade pengarna. Tack vare detta undgick många privata skogsägare men också skogsägarföreningarna stora förluster. I flera fall hade helt säkert konkurser blivit följden om inte staten hade gått in med miljarden. Men, herr talman, NCB fick aldrig det virke som vi räknade med — trots virkesavtal och utfästelser från centerpartiets sida att aktivt arbeta för att NCEB skulle få den råvara som behövdes. Följden blev att vissa fabriker fick stå stilla, och med ett lågt utnyttjande av produktionskapaciteten kom förlusterna och nedgången för NCB. De privata skogsägarna och skogsägarföreningarna har därför ett mycket stort ansvar för att NCB nu åter är i akut kris. De har svikit NCB. Men framför allt har de svikit den idé som ligger bakom producentkooperationens engagemang i skogsindustrin — en idé som främst bars fram av förre centerledaren Gunnar Hedlund. Men de borgerliga regeringarna har också ett betydande ansvar för NCB:s kris och förfall. Man har inte orkat samla sig för att ta itu med frågan om virke till skogsindustrin. Jag har haft debatter med industriminister Åsling här i riksdagen, och varje gång har jag blivit upplyst om att råvarusituationen icke är något problem. Varje gång vi har debatterat har industriministern sagt att Thage Peterson överdriver detta problem. Och när jag startade diskussionen om skogsindustrins råvaruproblem menade herr Åslingt.o.m. att jag inte riktigt visste vad jag talade om. Nu, i efterhand, hart.o.m. herr Åsling erkänt att Sverige till följd av virkesbristen har förlorat exportintäkter på mellan 4 och 6 miljarder kronor och att detta är en av orsakerna till Sveriges besvärliga balansproblem i våra utlandsaffärer. Jag vill säga att det är helt klart att om regeringen inte hade nonchalerat skogsindustrins råvaruproblem, så hade situationen för NCB inte varit så mörk och dyster. Jag vill tillägga att kanske inte heller någon av de fyra nedläggningshotade enheterna hade behövt vara nedläggningshotad, om regeringen hade skött råvarusituationen på ett rimligt sätt. Herr talman! Nu står vi här igen för att diskutera NCB och för att ännu en gång bevilja stora pengar till detta företag. Jag vet att industriministern har motsatt uppfattning, men jag har mina onda aningar om att det inte är sista gången som NCB behöver pengar för att överleva — tyvärr, måste jag säga, ty det borde ta slut någon gång. Men jag tror det inte! På något sätt har riksdagen fått NCB om halsen och har svårt att bli kvitt det. Regeringens uppgörelse om NCB tillkom under mycket dramatiska former. Sällan har ett beslut tillkommit i sådan oenighet och under så mycken vånda som regeringsuppgörelsen om NCB. Och det vill inte säga så litet när det gäller den borgerliga trepartiregeringen. Vad som var uppseendeväckande var att regeringen i sin kommuniké av den 1 december 1980 talade om att företaget i ett visst läge kunde försättas i konkurs. Detta regeringsuttalande kom att skada NCB mycket. Och det kom att skapa en väldig oro bland NCB:s långivare och övriga fordringsägare. Härefter startade en väldig, för NCB men även för svenska staten, förnedrande debatt om kreditvärdighet och pålitlighet. Jag måste säga att det är mycket förvånande, för att inte säga anmärkningsvärt, att regeringen i sin kommuniké om NCB-beslutet skrev in ordet konkurs. Regeringen tog hela tre månader på sig att utarbeta propositionen. Förseningen och förhalningen av propositionen försvårade näringsutskottets beredningsarbete. Till detta kom att regeringen av naturliga skäl, med hänsyn till situationen i NCB, var angelägen om en snabb behandling av ärendet i utskottet. Detta har inneburit, herr talman, att NCB-frågan nu kommer att behandlas av riksdagen isolerad, skild från övriga skogsindustrifrågor, men framför allt skild från skogspolitiken i stort. Det hade naturligtvis varit önskvärt att riksdagen kunnat behandla skogspolitiken och skogsindustrin i ett sammanhang. De båda bitarna hör ju ihop. Dessutom har vi från den socialdemokratiska gruppen lagt fram flera förslag om att man skall öka skogsavverkningen, förslag som vi har kopplat direkt till NCB:s råvarusituation och till möjligheten att nedläggningshotade enheter inom NCB skulle kunna överleva till följd av ökade virkesleveranser. Men regeringen och utskottsmajoriteten har inte velat medverka till en behandlingsgång i fråga om detta ärende så, att vi hade kunnat behandla NCB-frågan samtidigt med våra förslag om att förstärka råvarusituationen för NCB och nedläggningshotade enheter. Exempelvis Köpmanholmens situation har ju enligt min mening helt fördärvats av driftsavbrott till följd av virkesbristen. Jag beklagar, herr talman, att regeringens handläggning av NCB-frågan inte möjliggjort en sambehandling av skogspolitik och skogsindustrifrågor. Jag vill tillägga att regeringen hela tiden har varit emot samlade åtgärder för hela den svenska skogsindustrin. Med kuslig precision har vi fått rätt på punkt efter punkt när det gäller utvecklingen. Det hade sett annorlunda ut i den svenska skogsnäringen, om våra förslag om en övergripande strukturplanering hade antagits av riksdagen och om man — det vill jag också tillägga — från regeringens sida med kraft hade gått in i råvarufrågan. Som på ett pärlband har representanter för de krisdrabbade företagen kommit. Industriministern har haft dem i sitt väntrum. Det har varit representanter från Södra Skogsägarna, Vänerskog, Munksjö och NCB. Detta hade gått att förhindra, om regeringen hade lyssnat i tid. När NCB-propositionen kom till riksdagen visade det sig att den var mycket bristfällig. Vår uppfattning var att den i sin helhet borde ha återförvisats till regeringen, men med hänsyn till NCB:s akuta kris ansåg vi att en återförvisning inte var möjlig av tidsskäl. Näringsutskottet har nu behandlat propositionen. Mycket av det arbete som regeringen borde ha gjort har utskottet tvingats att göra. Jag skall nu beröra två frågor: kapitaltillskottet på 400 milj.kr. och strukturfrågorna. Vi har från vår sida tillstyrkt att NCB av sysselsättningsskäl tillförs ytterligare 400 milj.kr. av statliga medel. Det är stora pengar, men sysselsättningen på berörda orter får inte äventyras. Vi har tillstyrkt detta också under de försäkringar som har lämnats av industriministern beträffande NCB:s ekonomiska läge. Det har nämligen varit så att under näringsutskottets beredningsarbete starka tvivel har rests, om det av regeringen föreslagna kapitaltillskottet för NCB skulle vara fullt tillräckligt. Industriministern har två gånger varit i näringsutskottet med anledning av denna fråga. Han har därvid på hela regeringens vägnar — således både den del som avgått och den rest som är kvar i kanslihuset — gått i god för att det föreslagna kapitaltillskottet är tillräckligt. Han har också på hela regeringens vägnar sagt att NCB nu får en sådan ekonomisk styrka, att banker och övriga kreditorer är tillfredsställda. Industriministern har också med hela regeringen bakom sig gjort den bedömningen att ingen särskild garanti från statens sida är nödvändig för att kreditgivarna skall låta sina lån till företaget kvarstå. Regeringen har också genom sin industriminister inför utskottet gått i god för att inga ytterligare medel från statens sida utöver vad som nu föreslås skall vara erforderliga för att förhindra betalningsinställelse eller konkurs för NCB:s del. Industriministern har kallat detta för en hypotetisk fråga. Det är således mycket långtgående — och möjligen djärva — garantier som regeringen nu har lämnat till näringsutskottet som svar på de frågor som utskottet fann sig nödsakat att ställa till regeringen under behandlingen av propositionen. Men herr Åsling bör veta att de av regeringen lämnade garantierna för utskottets del har varit avgörande för slutbehandlingen av anslaget till NCB. För den socialdemokratiska gruppen har dessutom hänsynen till sysselsättningen på berörda orter varit en avgörande faktor för dess inställning till nya pengar till NCB. Jag skall nu gå över till strukturfrågorna. När vi 1979 var med om att satsa I miljard kronor på NCB var det också för att möjliggöra en planerad utveckling inom företaget. Vi menade att nu skulle tiden och pengarna användas för att ordentligt gå igenom alla problem som NCB hade och sätta företaget på fötter igen. I arbetet på att sanera NCB:s ekonomi och organisation skulle de anställda och deras organisationer medverka. Vi vet nu hur det har gått. Pengarna liksom bara försvann i verksamheten, och företaget är i dag varken sanerat eller slagkraftigt. Som alltid har det varit de anställda och deras familjer som har fått sitta emellan. Det hart.o.m. gått så långt att man inte ens har velat pröva de anställdas egna försök att finna utvägar ur krisen. Varken i styrelsens, i regeringens eller i utskottsmajoritetens ögon är de anställdas och de lokala företagens förslag förtjänta av en utvärdering. Vi socialdemokrater protesterar mot en sådan behandling. Vi förordar inte en fortsatt verksamhet vid de enheter som saknar livskraft. Det gör inte heller de anställda och deras organisationer. Men detta innebär inte att vi är beredda att acceptera att människor förlorar sina arbeten med mindre än att alla alternativa utvecklingsvägar har fått en seriös prövning. Och dessutom måste enligt vår mening samhällsekonomiska hänsyn vägas in inför varje omfattande strukturbeslut. Regeringen har i propositionen inte ens redovisat sina studier i denna fråga. Det tycker jag också är mycket anmärkningsvärt. NCPB är ett typiskt fall av nedläggandesjuka, den sjuka som just nu florerar starkt i vårt land. På ett år har vi förlorat 30 000 jobb i den svenska industrin. Man är så förblindad av sin tro på att nedläggning och avveckling skall lösa alla problem att man inte ens prövar de vägar ut ur krisen som yppar sig. För alla de fyra nedläggningshotade enheterna — Hörnefors, Köpmanholmen, Väja såg och Johannedal — finns utarbetade utvecklingsalternativ till nedläggning. Det rör sig om förslag till överlevnad som arbetats fram antingen inom NCB i ett tidigare skede eller av de anställda i berörda regioner. Enligt vår uppfattning kan inget av de framtagna utvecklingsprojekten på nu tillgängligt material dömas ut. Vi har därför i fullt samförstånd med de anställdas fackförbund föreslagit att dessa projekt skall bli föremål för en ordentlig prövning, en utvärdering. Vi menar att dessa utvecklingsalternativ måste få sin chans. Jag måste fråga industriministern och utskottsmajoriteten: På vilka grunder anser man sig kunna vägra en utvärdering av projekten? NCB:s nuvarande ledning, regeringen och utskottsmajoriteten vill inte ens vara med om en utvärdering av förslagen. I stället förordar man en hård nedläggningspolitik. I stället utarmar man hela bygder och kastar ut människor i arbetslöshet. Jag måste säga att detta är en upprörande politik. Jag har gjort en erfarenhet från arbetet med industrifrågor och krisföretag, och det är att det ofta varit de anställda som först sett vart utvecklingen varit på väg. Men det har också varit de som först har kommit med förslag till vägar utur kris och svårigheter. Man skall akta sig för att — som de borgerliga nu gör — undervärdera de anställdas kunskaper och insikter. Vi har intagit en klar ståndpunkt: de olika utvecklingsalternativen skall inte dömas ut på förhand. De skall utvärderas. Ansvaret för utvärderingen måste med den arbetsfördelning vi har mellan riksdag och regering åvila regeringen. Men utvärderingen skall ske under medverkan av berörda länsmyndigheter, företaget, de anställda vid varje enhet och de fackliga organisationerna. Vi ser det som mycket viktigt att de som varit med och utarbetat utvecklingsalternativen kommer till tals och får framföra och utveckla sina förslag och synpunkter. Innan riksdagen senare i höst får fatta beslut i strukturfrågan får inga nedläggningar ske. Det såg ett tag ut som om regeringen och industriministern hade låtit förnuftet ta överhand. I propositionen sägs att det kan finnas genomförbara utvecklingsalternativ för de nedläggningshotade enheterna, men i nya organisationsformer. Industriministern säger t.o.m. i propositionen att det är angeläget att sådana alternativ prövas. Han utgår vidare ifrån att NCB i så hög grad som möjligt söker biträda lösningar som innebär fortsatt drift vid anläggningarna i fråga. Ett tag, herr talman, spreds således en strimma av hopp från industriministerns boningar i kanslihuset. Men detta hopp släckte den borgerliga utskottsmajoriteten i näringsutskottet, eftersom man går emot varje form av utvärdering av de fyra utvecklingsprojekt som finns. Vad beror då utskottsmajoritetens blanka nej på? En del skyller på Gösta Bohman, som ryckte in och sade nej till varje form av öppning för utvecklingsalternativen. Andra säger att industriministern inte fick fram några konkreta projekt, varför propositionens förslag inte gick att fullfölja i utskottet. Jag tycker att industriministern måste skingra mystiken. Gösta Bohman har ju avgått, så industriministern kan uppträda fritt. Jag ställer därför ett par frågor till herr Åsling: Vilka lösningar hade industriministern i åtanke när han talade om utvecklingsalternativen, och när — vid vilken tidpunkt — hade han sett att detta skulle prövas? Tycker verkligen industriministern att utvecklingsalternativen för Hörnefors, Köpmanholmen, Väja såg och Johannedal är så dåliga att de inte ens förtjänar att få en utvärdering? Staten gick 1979 in med 1 000 milj.kr. till NCB. Nu står riksdagen inför ett nytt beslut, om 400 milj.kr. Om de borgerliga får som de vill, kommer beslutet om dessa nya miljoner att kopplas med ett klartecken till NCB:s ledning att lägga ner fabriker och göra 1500 människor arbetslösa. De anställda fick inte ens ut så mycket av skattepengarna att de fick sina utvecklingsförslag prövade. Jag förstår om de är upprörda och känner bitterhet. Flera motioner har väckts om Hörneforsfabriken. Alla motionärer är säkerligen besjälade av en önskan att rädda fabriken för fortsatt drift i någon form. Genom att vi i vår partimotion tagit klar ställning för att det s.k. Hörneforsalternativet också skall utvärderas borde majoriteten för att Hörnefors skall ha en chans vara klar. Det finns i dag två alternativ, som har möjlighet att få riksdagsmajoritet. För det första, om utskottsmajoritetens förslag vinner, så grävs Hörneforsgruppens förslag ner. Hörneforsfabriken läggs ned. För det andra, om vårt förslag vinner, så får Hörneforsgruppens förslag sin chans. De som står bakom förslaget får delta i utvärderingen. Vilket väljer nu Karin Israelsson, Börje Hörnlund, Tore Nilsson och Rune Ångström? Vi har från vårt håll i utskottsarbetet inte sett några sakliga skäl för att inte i stort ställa oss bakom era motioner. Detsamma gäller vpk-motionen. Läget är detta: Om utskottsmajoritetens förslag vinner, läggs de fyra fabrikerna ned — således också Hörnefors — och det troligen omgående, enligt NCB:s ledning. Om vår reservation vinner, så ges de nedläggningshotade fabrikerna en chans genom att de befintliga utvecklingsalternativen skall prövas och utvärderas. Innan riksdagen fått behandla resultatet av denna utvärdering får inga nedläggningar ske. Om man väl har lagt ned fabrikerna, så är det ju inte så mycket kvar att pröva eller utvärdera. Jag utgår från att de fyra borgerliga riksdagsledamöterna från Västerbotten betänker detta. Staten har som ägare till NCB ett direkt ansvar för sysselsättningen i företaget. Vi tycker det är förvånande att detta inte påpekas eller ens omnämns i propositionen. Vi har ju annars ofta hört industriministern tala om ägaransvar, när det gäller privata företag. Vi kan inte gå med på att regeringen vältrar över ansvaret på de regionala myndigheterna. Om riksdagens beslut eller den fortsatta händelseutvecklingen skulle leda till nedläggningar nu eller senare, måste det åvila landets regering att sätta in särskilda åtgärder för att nya industrier och ny sysselsättning etableras på de orter och i de regioner som berörs. Vi godkänner inte allmänna uttalanden, utan vi vill att förslag om vidare åtgärder skall redovisas för riksdagen. Herr talman! Om riksdagen om några timmar när beslutet om NCB skall fattas följer regeringens och utskottsmajoritetens förslag, kommer detta att innebära nedläggningar av fabriker, arbetslöshet och utslagning. Jag vill tillägga att det också kommer att innebära ett hot om utarmning av hela orter, som redan har sysselsättningsproblem och är svaga. Regeringen har haft mycket tid på sig att förbereda ett sådant beslut, som man nu kanske får riksdagen att godkänna. Man har också haft mycket tid att tänka ut konsekvenserna av ett sådant beslut och hur man skall möta de mycket svåra verkningar som kommer av regeringens och riksdagsmajoritetens förslag — om detta nu blir riksdagens beslut. Därför ställer jag avslutningsvis ett par viktiga frågor till industriministern: Vilka åtgärder har regeringen att redovisa för ny sysselsättning och nya jobb på dessa fyra orter? Vad har industriministern att säga till människorna i Köpmanholmen, Hörnefors, Väja och Johannedal om ersättningsjobb för dem som i dag kanske förlorar sina jobb till följd av industriministerns förslag och agerande? Detta är två viktiga frågor, men det är också två moraliska frågor. Frågorna kråver klara och raka besked. Jag menar att herr Åsling har haft lång tid på sig att fundera och förbereda svaren. Den form av strukturomdaning i industrin som regeringen och industriministern förespråkar tar vi socialdemokrater bestämt avstånd från. Vi kan inte och kommer inte heller att motsätta oss förändringar i industristrukturen, men förändringarna skall ske i socialt acceptabla former. Med bästa vilja i världen kan jag inte sätta den stämpeln på NCB:s agerande och på vad som nu sker och håller på att ske i NCB. Det är orimligt att det skall vara de anställda och deras familjer som ensamma skall bära följderna av strukturomvandlingen. Detta gäller i synnerhet i NCB-fallet, där företagsledningarnas försyndelser genom åren är många, och där regeringens skogspolitik och skogsböndernas leveransvägran är de helt avgörande orsakerna till krisen och svårigheterna. Herr talman! Vi tar avstånd från det sätt på vilket man nu genomför förändringar och nedläggningar i NCB. Det yttersta ansvaret för vad som händer och sker i NCB lägger vi på landets borgerliga regering och dess industriminister. Vi har från vår sida gjort försök att tala regering och industriminister till rätta men misslyckats. Ta tag i råvaran, har vi sagt — men nej! Låt utvecklingsalternativen utvärderas och få en chans — men nej! Förbered tillsammans med de anställda en planerad strukturomvandling av NCB, där alla seriösa förslag och möjligheter till överlevnad noga prövas — men nej! Detta är den slutsats man kan dra av den borgerliga industripolitiken: NCB-beslutet blir ett klartecken till fortsatt nedläggning och raserande av svensk industrikapacitet. En sådan linje tar vi socialdemokrater bestämt avstånd från. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1-6 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! När man lyssnar till Thage Peterson skulle man kunna få intrycket att det är ett djupt oenigt utskott som har tagit ställning i den här frågan. I själva verket är ju utskottet i allt väsentligt och i fråga om principerna enigt, och detta noterar jag med tillfredsställelse. Liksom när det gäller de övriga insatserna för skogsindustrin har man inom utskottet kommit till en bred enighet om hur problemen skall lösas. Thage Peterson ger sken av att socialdemokratin med kraft protesterat. Ja, den kraftiga protesten resulterar då i ett förslag om uppskov beträffande ställningstagandet till två av de nedläggningshotade enheterna. Är detta uttrycket för en kraftfull alternativ industripolitik, måste jag säga att jag inte är speciellt imponerad. Får jag försöka svara på de frågor Thage Peterson ställt till mig. Till att börja med är det ju inte så att statens insatser i NCB — och detsamma gäller f. ö. insatserna i Uddeholm, Södra Skogsägarna och en del andra företag där staten gått in för att hj Ipa till med strukturomvandlingen — är försvunna. I fallet NCB är det tvärtom så att kapitalstocken finns i företaget. Det finns goda förutsättningar att med den insa 5 som riksdagen nu i enighet är beredd att genomföra skapa en solid grund för detta företag. Det är dessutom så att svensk skogsindustri i dag, till följd av massaprisutvecklingen och till följd av dollarkursens utveckling. har en ganska ljus framtid. och det bidrar naturligtvis till konsolideringsmöjligheterna. När man diskuterar industripolitiska insatser tror jag att man måste försöka fjärma sig från dessa mer populära slagord om att här är pengarna försvunna. Vi måste ta hänsyn till att detta är insatser som görs för att möjliggöra rekonstruktion så att företagen skall kunna leva vidare och i den bantade form som är marknadsmässigt möjlig erbjuda trygghet för de människor som kan få arbete inom ramen för ett lönsamt företag. Thage Peterson tar upp råvarusituationen. Förvisso är denna ett problem. Men det är ett problem som inte enbart är skogsbrukets utan också industrins. Det är alldeles uppenbart att vi under de goda skogskonjunkturåren fick en överkapacitet, i varje fall inom cellulosaindustrin här i landet. Vi kunde under en övergångstid köra äldre enheter, samtidigt som det skedde en betydande utökning av kapaciteten i andra enheter. Resultatet blev en överkapacitet i förhållande till den möjliga virkesfångsten. Självfallet skall det vara möjligt att skapa underlag för en ökad skogsproduktion. Men det måste då finnas ekonomiska förutsättningar. Thage Peterson säger att skogsbönderna som råvaruleverantörer har svikit idén bakom NCB. Thage Peterson vet lika väl som jag att det inte är vad han kallar skogsbönderna som har svikit. Det är de talrika arbetare och tjänstemän som under den stora folkomflyttningen under 1950 och 1960-talen fick ett annat yrke inom offentlig sektor och industrin — även inom skogsindustrin — som fortfarande har kvar sina skogsfastigheter men som har inkomster från annat håll. Det är där problemet finns, och det är därför jag har inbjudit fackföreningsrörelsen att starta en kampanj bland sina medlemmar och skogsägare för att dessa i ökad omfattning skall hjälpa till att klara virkesförsörjningen. Vi har från regeringens sida vidtagit vissa åtgärder, men de är inte tillräckliga. Vi kommer att forcera byggandet av skogsvägar. Vi kommer den 11 juni att i skogsbranschrådet ta ställning till de förslag som virkesförsörjningsutredningen kan tänkas lägga fram. Det är alltså rätt mycket på gång i det här sammanhanget. Självfallet skall vi göra allt vi kan för att öka benägenheten till en kontinuerlig och höjd virkesproduktion. Problemet är således inte så enkelt. Betecknande är att skogsindustrin sade nej när jag i fjol vår föreslog cellulosaindustrin att införa ett frivilligt transportstöd för att få fram en marginalkvantitet på ett par tre miljoner kubikmeter, vilket av experter bedömdes vara möjligt att ta ut från nollzonen. Av någon anledning sade också socialdemokratin och fackföreningsrörelsen nej. Men här måste man ändå vara beredd till konkreta insatser och inte bara till läpparnas bekännelse. Det är riktigt att vi som en följd av att skogsindustrin inte har kunnat uppnå maximal kapacitet har förlorat exportinkomster. Virkesuttaget är dock beroende av tillgången på arbetskraft samt vilja och incitament till ökade virkesuttag. Samma omständigheter styr förhållandena i en marknadsekonomi. Om vi hade sänkt våra exportpriser inom verkstadsindustrin med låt oss säga 10 26, hade vi självfallet också kunnat öka volymen där. Dessa frågor är alltså av en något mer komplex natur än Thage Peterson vill göra gällande. Thage Peterson säger att riksdagen nu på något sätt har fått NCB om halsen. Nu skall man återigen bevilja pengar. Enligt min tidigare deklarerade övertygelse får det inte bli mer pengar. Företaget måste klara sig självt inom den givna ramen. Man får således anpassa sig till denna. Liksom vi har ställt upp de kraven på varven, vilka ju f. ö. har kostat väsentligt mycket mer, och liksom vi ställer upp de kraven när det gäller de statliga insatserna inom stålindustrin och övriga sektorer, måste vi också hävda dem beträffande skogsindustrin. Jag delar Thage Petersons senkomna uppfattning att det var ytterligt olyckligt med den debatt om konkurs som uppstod i detta sammanhang. Det gjorde ett djupt intryck när också fackliga företrädare för anställda i företaget steg fram och begärde konkurs. En seriös debatt om allvarliga sysselsättningsproblem som drabbar människor i utsatta bygder och som drabbar enskilda företag får inte bedrivas på det sättet. I det avseendet är jag tacksam för att Thage Peterson nu tar avstånd från den diskussionen. När den blommade som mest var socialdemokratin tyvärr inte beredd att ta avstånd från den. Därför fick den en större genomslagskraft än den hade behövt få. Thage Peterson tar också upp frågan om en övergripande planering inom skogsindustrin. Vi har talat om detta många gånger tidigare här i kammaren. Jag vill upprepa vad jag då har sagt, nämligen att det hade varit olyckligt om vi här hade bundit oss för att göra något slags totalplanering av den svenska skogsindustrin. Vi hade förlorat mycket i tempo och flexibilitet om vi hade gjort det. Vi kan nu klart skönja hur den framtida strukturen inom skogsindustrin kommer att gestalta sig. F.n. är vi i industridepartementet inne i en period av konsultationer med ledare för de svenska skogsföretagen, där vi fortlöpande får ta del av deras planer, kan anlägga våra synpunkter och på ett mera flexibelt sätt kan delta i en planmässig strukturförändring. Denna går mycket snabbare och blir mycket mera marknadsanpassad om man på detta sätt kan sköta de kontakterna under hand. Däremot är det naturligtvis viktigt att man här går in med konkreta insatser på de orter som drabbas för att skapa sysselsättning. Jag har låtit mig underrättas om att NCB nu är berett att anslå 5 milj.kr. till vardera av de lokala grupper som formeras i Hörnefors och Köpmanholmen för att ta itu med problemen. Vi har också tillsammans med länsmyndigheterna en rad övriga åtgärder under bearbetning för att man skall klara sysselsättningen på dessa orter.

Herr talman! Det som skiljer oss åt är att vi tar allvarligt på arbetslöshet och utslagning av industrier — 30 000 förlorade jobb inom industrin på bara ett år. Nästa vinter har vi kanske 200 000 arbetslösa människor i vårt land. Jag tycker inte att industriministern skall underskatta arbetslösheten och dess skadeverkningar. Så till råvarusituationen. Förvisso är detta ett problem, säger herr Åsling. Det var ju ett erkännande. Dessutom säger han att det är ett problem också för industrin. Det är en naken sanning, eftersom det är klart att problemet uppkommer när industrin inte får råvara. Då drivs ju människorna ut i arbetslöshet. Anläggningar har ju fått läggas ned runt om i landet till följd av att inte råvaran har kommit fram. Vad har då industriministern för förslag när det gäller råvaran? Jo, han säger att han skall starta en kampanj för ökad skogsavverkning. Men det svaret fick jag ju av industriministern när vi diskuterade den här frågan för två år sedan. Då var det också fråga om en kampanj. Jag har länge tänkt fråga herr Åsling vart den där kampanjen har tagit vägen eller vad den har lett till. Fortfarande funderar alltså herr Åsling på att klara hela skogsindustrins råvaruproblem med att anordna en kampanj. Konkurs — härom har jag flera gånger haft diskussioner med herr Åsling. Han skall inte smita ifrån problemet på nytt genom att blanda bort korten. Det var, herr Åsling, landets ekonomiminister som talade om och föreslog konkurs, och det var i regeringsuppgörelsen av den 1 december 1980 som man skrev in ordet konkurs och uttalade att en sådan inte kunde uteslutas. Jag frågar: Var inte herr Åsling närvarande vid den uppgörelsen, reserverade sig industriministern mot detta? Skyll inte på fackliga företrädare och andra som deltog i debatten. Det var landets regering, genom sin ekonomiminister och denna regeringsdeklaration, som startade diskussionen om trovärdighet och nya problem för NCB. Men, herr Åsling, jag återkommer till mina frågor: Varför anser industriministern att de utvecklingsalternativ som finns vid de fyra nedläggningshotade enheterna inte ens är värda en utvärdering? Kan inte de anställda och de lokala grupper som har funnits ändå få möjligheten att argumentera för sina utvecklingsalternativ? Den frågan kvarstår obesvarad, liksom också frågan: Om riksdagens beslut i dag blir, som regeringen vill, ett beslut om nedläggning, vad har då industriministern och landets regering att erbjuda redan hårt drabbade regioner? Jo, säger industriministern, jag skall ge 5 milj.kr. till vardera regionen. Då lägger han ansvaret på de regionala myndigheterna. Men vilka nya arbeten kan man ordna för 5 milj.kr.? Den frågan borde industriministern, som också har hand om lokaliseringspolitiken, kunna svara på. Jag vill upprepa frågorna: Varför inte ge de anställda och de lokala utvecklingsalternativen en chans när det gäller utvärdering, och var är de konkreta projekten för de krisdrabbade orterna?